Herr talman! Problemet i sak är att den vårdgaranti som avskaffats hade just de ingredienser som socialministern så vältaligt talade för i gårdagens tidning; därav min litet bekymrade fråga om det verkligen var en omvändelse på djupet eller bara på ytan. Jag skall gärna tåla mig tills på tisdag. Det är ju inte jag som lider av vårdköerna utan de människor som står i dem. För egen del kan jag gärna vänta. Jag har ett antal gånger försökt ställa en fråga i denna kammare men aldrig fått svar. Den kanske kan ställas i dag igen, så får vi se om vi får ett svar. Frågan är: Kommer köerna, när vi möts i valrörelsen i augusti 1998, att vara kortare eller längre än när regeringen tillträdde?

Herr talman! Jag vill anknyta till det här med sjukvårdsköerna och fråga utbildningsministern om han är beredd att ta hänsyn till läkarbristen i norr vid fördelningen av utbildningsplatserna. Riksdagen har ju beslutat att skära ned antalet läkarutbildningsplatser totalt sett i landet. I Umeå utexamineras drygt 100 läkare varje år, medan länen i norr har ett behov av att anställa 120-130 AT-läkare varje år. Är alltså utbildningsministern beredd att ta hänsyn till det stora behovet av läkarutbildning i norr vid fördelningen av utbildningsplatserna?
Herr talman! För närvarande pågår en viss nedbantning av läkarutbildningen i Sverige med hänsyn tagen till behovet som det nu ser ut. När det gäller den framtida fördelningen av utbildningsplatser är det klart att vi gör olika bedömningar, där naturligtvis också de här aspekterna kommer in i bilden. Jag är dock för dagen inte beredd att göra några särskilda åtaganden om detta, eftersom det för närvarande inte finns några platser att fördela.
Herr talman! Det är riktigt, som utbildningsministern konstaterar, att det här är en problematik som ytterligare accentueras av de stora pensionsavgångar som kommer så småningom. En läkare som utbildas nu är färdig specialist någon gång strax före år 2010. Då kulminerar också pensionsavgångarna, och läkarbristen i norr accentueras då ytterligare. Jag vill upprepa att läkarutbildningen i Umeå alltså inte bör skäras ned utan kanske på sikt ökas, och jag vill än en gång fråga utbildningsministern om han är beredd att verka i den riktningen.
Herr talman! Jag kan då bara än en gång säga att vi återkommer i samband med budgetpropositionen både detta år och nästa år och där klargöra vilken fördelning av utbildningsplatser som är aktuell. I den mån det skall ske någon utbyggnad på det medicinska området kommer detta då också att klargöras. Men för dagen finns inga utbildningsplatser att fördela.

Herr talman! EU:s mål för regeringskonferensen är att bana väg för utvidgningen och att EU upplevs som mer relevant för medborgarna. Vidare skall arbetet inom EU förbättras och effektiviseras. Det handlar således både om vad vi kan kalla traditionella institutionella frågor och om vilken kompetens och hur hög ambition EU skall ha när det gäller de olika sakområdena. Regeringens prioriteringar är väl kända och förankrade i riksdagen. De gäller sysselsättning, miljö, öppenhet, internationell krishantering och jämställdhet. På dessa områden har regeringen också lagt fram detaljerade, skriftliga förslag som vi har fått gott gehör för. Även konsumentpolitiken har betonats från svensk sida, och också här kan framsteg rapporteras. Den för oss kanske mest angelägna frågan i regeringskonferensen är sysselsättningen. Det är glädjande nog också på detta område som vi har fått mest gehör för våra tankar. Det nu liggande utkastet överensstämmer i hög grad med det svenska förslaget. Övriga medlemsländer har successivt anammat våra förslag, vilket tydligt visade sig vid helgens ministermöte. Min bedömning är att sysselsättningsfrågorna kommer att få en framskjuten ställning i det nya fördraget. Även vårt förslag när det gäller miljöfrågorna handlar om att förstärka målsättningen för samarbetet på detta område. Även här har vi fått bra gensvar. Dessutom skall denna målsättning genomsyra alla områden i EU-samarbetet. Även om framsteg gjorts finns fortfarande motstånd mot att förtydliga och förstärka den s.k. miljögarantin, dvs. rätten att på egen hand i ett enskilt land införa strängare miljövillkor än de gemensamma. Beträffande öppenhet och fri tillgång till dokument har vi lyckats att få till stånd att huvudregeln skall vara öppenhet och inte slutenhet. Det är en mycket viktig framgång. Vi arbetar för att ambitionen höjs ytterligare när det gäller bestämmelserna för hur denna regel skall tillämpas. Vi vill även stärka målformuleringarna i fördraget när det gäller jämställdheten. Jämställdhetsfrågorna skall genomsyra allt arbete som bedrivs inom EU:s institutioner. Viktigt är också att det i föreliggande förslag slås fast att s.k. positiv särbehandling är accepterat. Det utrikespolitiska samarbetet kommer att effektiviseras genom att en analysenhet inrättas och att beslutsreglerna sannolikt modifieras med viss omröstning med kvalificerad majoritet också på det utrikespolitiska området. Från svensk sida förutsätter vi att vetorätten behålls när vitala nationella intressen berörs. Ett antal länder, men Frankrike och Tyskland i spetsen, vill markera en tydligare färdriktning mot en gemensam försvarspolitik och ett gemensamt försvar. De har nyligen lagt fram ett förslag om att gradvis inkorporera Västeuropeiska unionen i EU. Jag är kritisk mot det förslaget. Min kritik mot att slå samman EU och VEU utgår inte enbart från den egna svenska situationen. Jag anser också att förslaget avsevärt skulle komplicera EU:s östutvidgning och innebära svårigheter för EU:s egen sammanhållning. Från svensk sida kommer vi inte att påta oss några ömsesidiga försvarsförpliktelser inom ramen för Tillsammans med Finland har vi drivit frågan om att stärka EU:s förmåga att hantera internationella kriser och konflikter och att göra fredsbevarande insatser. Därmed skulle vi koncentrera oss på det som verkligheten efterfrågar, där det finns ett behov av att gå vidare i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken och där alla EU-länder kan vara med. Det är vårt alternativ, och det är ett mycket bra alternativ för Vårens förhandlingsarbete har i hög grad berört det rättsliga och inrikespolitiska samarbetet, dvs. den s.k. tredje pelaren. Regeringscheferna uttalade vid Dublinmötet att de förväntade sig framsteg på detta område, inte minst när det gäller brottsbekämpning. Från svensk sida är vi angelägna om en fördjupning av samarbetet. När det gäller asyl och invandringsfrågor är vi beredda att flytta över frågorna till den första pelaren - detta för att få större kraft att genomföra besluten och att skapa större öppenhet kring frågorna. Men vi vill att beslut i dessa frågor till en början skall fattas med enhällighet. Först så småningom bör majoritetsröstning bli aktuell. Regeringskonferensen arbetar med att finna former för att effektivisera samarbetet när det gäller internationell brottsbekämpning, inte minst kampen mot narkotika. Medlemsstaterna är i stort sett överens om att detta samarbete skall vara mellanstatligt, men att de gemensamma institutionerna, framför allt kommissionen, får en starkare roll. Regeringen anser att det går att stärka de gemensamma insatserna utan att frångå mellanstatligheten. Utgångsläget nu, inför den avslutande förhandlingsfasen, är således tämligen gott när det gäller de sakfrågor som vi har lagt särskild vikt vid. Läget vad gäller de s.k. institutionella frågorna är mera oklart. Alla måste inse att en utvidgning måste innebära att samtliga nuvarande medlemsländer får avstå en del av sitt inflytande till de nya medlemmarna. De större medlemsländerna vill att deras stora befolkningstal skall få ökat genomslag vid fastställandet av antalet röster. Det är en uppfattning som den svenska regeringen har vänt sig emot. Åsikterna om kommissionens storlek och sammansättning skiljer sig avsevärt mellan medlemmarna. Den svenska åsikten som jag framfört är att varje land skall ha rätt att representeras av en kommissionär. Vi är öppna för förändringar i hur kommissionen skall organisera sitt arbete, t.ex. rörande fördelningen av portföljer och ordförandens befogenheter. En rad institutionella frågor återstår också att behandla. Ett gemensamt drag bland dessa är ambitionen att effektivisera beslutsfattandet och unionsarbetet i övrigt. Detta är en förutsättning för att vi genom regeringskonferensen skall kunna bana väg för östutvidgningen. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga några ord om s.k. flexibel integration. Begreppet innebär villkor för hur grupper av medlemsländer skall kunna fördjupa samarbetet inom EU på områden som alla medlemsländer inte vill delta i. Regeringen ser flexibel intregration som ett nödvändigt inslag i unionen, inte minst när medlemsantalet kommer att växa. Däremot måste villkoren vara strikta, för att inte sammanhållningen i EU skall undermineras. Inte minst är det väsentligt att eventuella flexibla arrangemang är öppna för alla medlemsländer och beslutade av alla medlemsländer gemensamt. Vi kan alltså redovisa förhandlingsframgångar så här långt. Fortfarande har vi dock ett digert förhandlingsarbete framför oss. Dessutom är det av största vikt att kunskapen och kännedomen om regeringskonferensen ökar här i riksdagen och bland allmänheten. Det är därför angeläget att vi alla bidrar till att sprida information och att vi själva aktivt deltar i debatten.

Herr talman! Först frågan om sysselsättningen, som utrikesministern är ganska nöjd med. Den svenska regeringen har t.o.m. föreslagit att sysselsättningsåtgärderna skall vidtas i enlighet med principerna i artikel 3 a i fördraget, där det faktiskt slås fast att det är prisstabiliteten som är den överordnade principen för den ekonomiska politiken. Avsikten med ett sysselsättningskapitel och en sysselsättningsunion var från början att balansera just den politiken. Nu är denna politik faktiskt underordnad, som jag uppfattar det. Det betyder att vi i fortsättningen också kommer att säga att 1 % inflation och 10 % arbetslöshet är bättre än 2 % inflation och 6 % arbetslöshet. När det gäller utrikes och säkerhetspolitiken är nu förslaget att det skall stå att försvarspolitiken skall utformas med sikte på ett gemensamt försvar. Det innebär för Sveriges vidkommande, såvitt jag förstår, att det är med sikte på att Sverige lämnar sin alliansfrihet, för att tolka formuleringen litet grand. Förut stod det ju att det skulle kunna leda till ett gemensamt försvar. Därför frågar jag: Är man från svensk sida beredd att gå med på denna skrivning? Det görs också en uppräkning av ett antal åtgärder i artikel J 4:1, som nu kanske kommer att heta J 6. Här talas om bl.a. fredsskapande åtgärder, men man säger ingenting om att det i dessa sammanhang också skall vara en förutsättning att Förenta nationernas stadga skall följas och att Säkerhetsrådet har fattat ett beslut. Är man beredd att släppa detta villkor?
Herr talman! För att börja med den sista frågan, så är ju alla EU-medlemmar också FN-medlemmar. Genom att vi är FN-medlemmar, följer vi FN:s stadga. Alla självklarheter behöver inte alltid sägas. Det är en självklarhet att insatser med väpnad trupp i annat land måste ske på FN-mandat eller mandat från Vissa länders önskemål att gå vidare när det gäller försvarssamarbetet och den s.k. försvardimensionen kände vi till när vi gick med i Europeiska unionen. Vi konstaterade då att vi inte skulle förhindra andra länder att gå vidare i sådant samarbete men att vi själva inte ämnar delta i det, därför att vi är ett militärt alliansfritt land, och den ståndpunkten består. Sysselsättningen slutligen: Att vi har drivit förslagen om en särskild avdelning om sysselsättningsfrågorna är för att värdera upp betydelsen av dessa i EU:s arbete. Jag håller med Bengt Hurtig om att på den andra kanten så att säga, som har med prisstabilitet att göra, behöver man inte värdera upp därför att den är redan så tung. Men nu gör vi uppvärderingen vad gäller sysselsättningsfrågorna. Jag tycker kanske att Bengt Hurtig kunde vara litet glad för det i stället för att bara se svårigheter i det.
Herr talman! Det är sannolikt bättre att kapitlet finns med än att det inte gör det, så långt kan jag instämma. Men däremot är det inte fråga om det stora genombrottet för sysselsättningspolitiken. På frågan om formuleringen med sikte på ett gemensamt försvar fick jag inget kristallklart svar. Är man från svensk sida beredd att acceptera formuleringen? Den innebär ändå en mycket tydligare inriktning på ett gemensamt försvar. Vi vet också att många inom EU just säger att om inte Förenta nationerna kan fatta beslut, så skall EU själv kunna fatta beslut för att kunna ingripa militärt på olika håll i världen. Det har bl.a. van Eekelen, VEU:s förre generalsekreterare, sagt här i Sverige.
Herr talman! Jag är glad över att vi tydligen kan enas om att det är bra att det blir ett sysselsättningsavsnitt, avdelning och kapitel i fördraget. Låt oss hoppas att det blir på det sättet. De mindre justeringar som görs av beskrivningen av försvarsdimensionen tycker jag är mer av retorisk karaktär. De förändrar ingenting i grunden, så jag har ingen anledning att lägga ned mitt förhandlingskrut på just den frågan. För Sveriges del är det alldeles klart att vi är ett militärt alliansfritt land. Vi kommer inte att delta i den delen av samarbetet, om det kommer till stånd. Återigen beträffande deltagande i fredsfrämjande insatser. Jag vet inte om enskilda personer går ut och säger saker och ting som inte överensstämmer med FN-stadgan. Men ländernas regeringar kommer att följa FN-stadgan. Det skall vara FN-mandat för att kunna gå ut med väpnad trupp i annat land, såvida det inte är en krigssituation.

Herr talman! Först vill jag säga att det jag för fram vid förhandlingarna är förankrat i riksdagen. Det betonade jag i min information, och det är en självklarhet. Sedan tycker kanske inte alla riksdagspartier alltid samma sak, men det finns i alla fall en majoritet för förslagen, vilket är en självklarhet i vår parlamentariska demokrati. Det är viktigt att vi är ense om vissa saker, t.ex. om att det inte är någon bra idé att VEU skall smälta samman med EU. Det vore välkommet om partierna här i riksdagen gjorde detta klart, eftersom jag som representant i ministerrådet står mycket starkare när jag vet att jag har partierna bakom mig. Självfallet gör vi ansträngningar för att bli klara till Amsterdammötet i juni. Allt annat skulle kännas som ett halvt misslyckande. Det är inte bara för att vi vill bli klara med den knepiga regeringskonferensen utan också för att vi nu vill börja utvidgningsförhandlingarna. De kan inte börja förrän regeringskonferensen är över, så det har ett egenvärde att bli klara snart. Göran Lennmarker nämnde sysselsättningsfrågan. Självfallet vill vi ha in så tydliga skrivningar som möjligt i sysselsättningskapitlet, och det får gärna blir mer än vad som finns där i dag. Men det är också så att politiken är nationell. Man kan alltså gå fram på olika vägar för att nå målet, och det är det gemensamma målet man skall diskutera. Om någon regering misslyckas avsevärt med detta, är det naturligt att den föreslagna sysselsättningskommittén får diskutera det. Landets regering får tala om varför man har valt att följa vissa vägar och inte andra vägar som någon annan regering tycker är viktigare. Så kommer vi att agera fortsättningsvis, och det tror jag gäller alla regeringar. Vi kommer självfallet att ha höga ambitioner i miljöfrågorna, både vad gäller fördraget och att fullfölja fördraget och våra miljöambitioner.

Herr talman! Sverige har inga som helst problem med trovärdighet för vår miljöpolitik. Vi är väl kända för att inte bara internationellt verka för höga standarder utan också för att i praktiken se till att de blir genomförda i vårt land. I sysselsättningfrågan handlar det om nationell politik när man ser till vilka parametrar man skall använda för att nå målet. Göran Lennmarker talar om Essenrekommendationerna som något som Sverige struntar i. Det är faktiskt inte sant. Merparten tycker vi är alldeles utmärkt. Det finns en punkt där vi är oense, och vi har markerat att vi inte tycker att alla delar är lika bra. Då förbehåller vi oss rätten att gå en annan väg. Det kommer också andra länder att göra i andra sammanhang, men det är resultatet som räknas.

Herr talman! Jag vill först tacka utrikesministern för initiativet att komma och informera kammaren om det steg som har tagits i regeringskonferensen just nu. Även om kammaren inte är så väl företrädd här i dag - och det är inte utrikesministerns fel - tror jag att det i ökande grad blir angeläget att hela kammaren under våren får insikt i vad som händer i regeringskonferensen. Vi i EU-nämnden har inte någon längtan att vara ensamma om den informationen, snarare tvärtom. Jag vill ta upp öppenhetsaspekten. Man kan naturligtvis se det som en framgång om någonting om öppenhet över huvud taget kommer in i fördragen. Om där finns något kan man ju alltid förbättra det. Regeringskonferensen är inte den sista, skulle jag gissa. Ändå känner jag mig litet bekymrad över vilket utfall det kan bli på området öppenhet, och jag skulle vilja ställa två mycket konkreta frågor: Vad gör regeringen nu, utöver att resonera i själva regeringskonferensen? Vad kan vi som riksdagsledamöter bidra med för att få frågan att falla framåt litet grand, om uttrycket tillåts?
Herr talman! I diskussionen om hur öppet EU skall vara i sitt beslutsfattande och i hanteringen av handlingar och sådant kan vi bara konstatera att det är två mycket skilda kulturer som möts inom EU. Några länder, framför allt här uppe i Norden, har en kultur av öppenhet. Där är öppenhet det självklara. Man har slutenhet, hemliga handlingar och möten bara när det är speciellt befogat, och då måste man tala om varför. Men i resten av Europa är det tvärtom. Där är det slutenheten som gäller, och det är bara i speciella fall man öppnar sig. För att vi skall kunna förstå varandra i detta tror jag, precis som Berit Löfstedt antydde, att riksdagsledamöterna skulle kunna göra mycket i kontakterna med andra parlament. Regeringarna är en sak, men det är väl så viktigt att detta blir begripligt också i de olika parlamenten. Vi får alla arbeta med öppenhetsfrågan, informera om den och klargöra att öppenhet faktiskt inte är något farligt utan tvärtom någonting som stärker tilltron till besluten som fattas och stärker demokratin. Vi är inte helt nöjda med hur frågan ligger till nu. Vi har fått den framlyft en bit; öppenhet skall vara någon sorts allmän princip, men det är långt till att den förverkligas på det sätt som vi är vana vid här. Ytterligare insatser kommer att behöva göras. Vi i de nordiska länderna resonerar ibland just om hur vi kan gå vidare. Jag tror inte att frågan kan komma så förfärligt mycket längre under just regeringsförhandlingarna, men det finns många praktiska frågor senare, i det dagliga arbetet, där vi kommer att gå vidare.
Herr talman! Den finska regeringen har ju i dessa sena tider lagt fram något som jag närmast vill betrakta som en sorts komplettering och utveckling av det svenska förslaget. Men jag skulle ändå vilja höra om utrikesministern har något slags värdering av det läge som nu har uppstått med anledning av det finska förslaget, om det alls har uppstått något nytt läge. Vi behöver ju inte vara malliga och vinna bäst - det viktiga är att vi gör någonting. Om det sedan är danskar, svenskar eller finländare som vinner spelar kanske inte så stor roll.
Herr talman! Nej, det sista håller jag verkligen med om. De nordiska länderna har en alldeles speciell inställning till dessa frågor. Det har lagts fram både danska och svenska förslag, och nu kommer också ett finskt papper i frågan. Jag har faktiskt inte sett det ännu. Den finska ministern sade vid vårt möte i måndags att det skulle komma den här veckan. Jag har inte sett det, så jag kan inte göra någon värdering av det. Men jag välkomnar alla nya inlägg - alltid kan det föra frågan framåt på något sätt.
Herr talman! Jag vill också tacka utrikesministern för den här redovisningen. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi löpande har denna möjlighet att ställa frågor. Jag vill framhålla vikten av att vi har realistiska förväntningar på vad som kan bli resultatet av regeringskonferensen. Risken är annars stor att resultatet uppfattas som ett misslyckande. Det är trots allt 15 länder som skall försöka ena sig. Vi i Centerpartiet bedömer att resultatet så här långt är relativt hyggligt, men jag vill samtidigt framhålla att avgörande frågor, exempelvis om balansen mellan små och stora länder eller om institutionernas roll och inflytande, ännu inte har behandlats speciellt mycket på djupet. Vi i Centerpartiet anser att det är nödvändigt att regeringskonferensen får ett genombrott när det gäller detta med en sammanhållen och gemensam miljöpolitik. Vi hörde här utrikesministerns uppfattning i de frågorna, men jag skulle vilja ha ett klarläggande. Vad menar utrikesministern när hon säger att det gäller att förstärka miljögarantin? Mera konkret: Vad har utrikesministern för mening om det? Vi ser nu att ett antal länder gemensamt förespråkar att militäralliansen VEU fullt ut integreras med EU. Det förslaget kan inte accepteras från svensk sida, och detta vet vi att utrikesministern också för fram. Men jag är intresserad av att få veta om Sverige är berett att lämna in sitt veto om det här förslaget inte faller.
Herr talman! I miljöfrågorna gäller det både den miljösyn som vi har, nämligen att hänsynen till miljön skall genomsyra allt arbete, och miljögarantin, som är specifik genom att det handlar om rätten att på egen hand i ett enskilt land införa strängare miljövillkor än de gemensamma. På ett litet mera allmänt plan kan man säga att den rätten finns, men då och då naggas den i kanten. Därför tycker vi att den behöver förtydligas och förstärkas. Jag kan inte här gå in på formuleringarna. Jag har dem inte ens med mig, men jag hoppas att jag kan återkomma till Karin Starrin i den frågan. Det här är i varje fall den principiella inställningen. EU-VEU-frågan har kommit upp väldigt sent. Egentligen har vi haft den uppe bara på ett enda möte och då fanns det mycket olika åsikter om förslaget. Vad vi framför allt framhöll var att man måste ytterligare analysera frågan om östutvidgningen. Jag tror att den analysen gör att också många andra länder kommer fram till inställningen att det inte är särskilt lämpligt att just nu driva den frågan vidare. I förhandlingssammanhang är det dåligt att, så snart man hör om ett förslag, sticka upp vetoskylten. Så vill inte jag agera. I stället hoppas jag att våra argument har god lödighet.

Herr talman! Jag vill tacka för det kompletterande svaret. Det är tillfredsställande att miljöfrågorna är så högt prioriterade. Det är viktigt för oss att förstärka miljögarantin. Jag vill gärna att utrikesministern återkommer för att visa hur den här förstärkningen skall ske. Självklart inser också jag att det inte går att hota med vetouppfattningen så fort man inte tycker precis så som frågorna i nuläget framställs. Men internt i den svenska debatten tycker jag att det är viktigt att regeringen med kraft visar sin uppfattning. Här vore det bra med ett klarläggande kring utrikesministerns uppfattning. Är Sverige berett att inlämna sitt veto om frågan om en integration mellan EU och VEU fortsatt skulle vara aktuell?
Herr talman! Jag vet inte riktigt om riksdagen är "internt", utan riksdagen är ju ett offentligt och öppet organ. När det gäller de delar som handlar om förhandlingstaktik tror jag nog att EU-nämnden i så fall är ett bättre organ för resonemang med riksdagens ledamöter om sådana här saker. Jag tror, som sagt, att frågan löses utan att vi behöver hota med ett veto.
Herr talman! Vid Europeiska rådets möte i Dublin bad man regeringskonferensen att utveckla det viktiga förslaget om att, som det sägs, med beaktande av internationella fördrag ändra fördragen så, att det fastställs som en klar princip att ingen medborgare i en annan medlemsstat får söka asyl i en annan medlemsstat. En EU-medborgare skall alltså inte kunna söka asyl i ett annat EU-land. Utrikesministern sade tidigare att alla EU-länder följer FN-stadgarna och också har skrivit under internationella konventioner. Jag skulle vilja veta hur konferensen har utvecklat förslaget om att inskränka både nuvarande och kommande EU-medborgares asylrätt och vad den svenska regeringens ståndpunkt är i den frågan.
Herr talman! Jo, det är sant att stats och regeringscheferna hade en sådan diskussion vid toppmötet i Dublin. Vad man enades om var, såvitt jag kommer ihåg - i varje fall sades det på det viset, för det kommer jag ihåg - att det var en ambition att så skulle det vara. Det är ju ett önskemål att alla EU-länder agerar på ett sådant vis att ingen behöver söka asyl i något annat land. Men om så skulle ske, fanns det länder som verkade för den princip som Ulla Hoffmann nämnde. Vi lade då till att detta måste ske inom ramen för gällande internationella konventioner. Det är min minnesbild av detta. För oss i Sverige är det alldeles självklart att internationella konventioner tar över. Det är dem vi måste leva efter.
Herr talman! Utrikesministern sade tidigare att de här frågorna skulle föras över till första pelaren, men jag tycker inte att det räcker att bara ha en ambition. Internationella konventioner bygger ju inte på en union av stater utan på enskilda stater, dvs. på att avtal har träffats och på varje enskild människas rätt att söka asyl i något annat land och få sin sak prövad. Jag skulle också vilja höra om utrikesministern har funderat över hur det förhåller sig t.ex. med utvidgningen mot de gamla öststaterna, som i dag faktiskt producerar en hel del flyktingar. Detta är en för många - ja, jag skulle vilja säga för varenda människa som bor i EU-området - otroligt viktig fråga. Jag skulle vilja att regeringen återkom till riksdagen i den frågan.
Herr talman! Det kan säkert berörd minister så småningom göra. Jag håller med om att frågan är ganska komplicerad. Men även om det är en union av länder är varje land suveränt. Därför måste varje land leva upp till de konventioner som vi skriver under. Det kan vi aldrig komma ifrån.
Herr talman! Utrikesministern talade om förhandlingsframgångar på miljöområdet. Kan utrikesministern litet mera konkret nämna vad Sverige har lyckats påverka?
Herr talman! När jag som utrikesminister står här och försöker representera hela regeringen måste jag erkänna att jag har vissa brister här och där. Jag skulle önska att miljöministern var här och tydligt kunde spalta upp detta. När det gäller detaljerna här får ni alltså återkomma. Vi har flyttat fram positionerna vad gäller miljögarantin. Vi måste ha allmänna miljöhänsyn i alla sammanhang. Den insikten och synen kommer, såvitt jag förstår, att återfinnas i fördraget. Detta är viktigt i sig. Men det är säkert också fråga om en mängd andra områden, som jag just nu inte kommer ihåg. Jag rekommenderar en fråga till miljöministern, så att detta klaras ut.
Herr talman! Jag har några frågor om flexibel integration. Enligt min mening är det nog nödvändigt med en förändring i den riktningen, men samtidigt finns det starka skäl att analysera effekterna av enskilda förslag, dvs. för och nackdelar. Det är bra om regeringen kan presentera ett sådant material för riksdagen. Deltagande i flexibla integrationsprojekt grundas på politiska beslut, på en politisk vilja, allteftersom länderna känner sig mogna för det. Det innebär att länderna faktiskt strävar efter olika mål i Europeiska unionen. Det sägs att när man skall efteransluta sig skall nya länder betrakta de tagna besluten. Det är en till synes ganska odramatisk formulering, men detta kan leda till att man faktiskt får kvala in i projekt som redan är påbörjade. Man måste alltså klara att på ett tillfredsställande sätt hantera det som man redan uppnått. Mina tankar går då till de nya medlemsstaterna i österled. Det blir ett närmast EMU-liknande förfarande. Man måste inte bara vilja utan också förmå att ta del i ett fördjupat samarbete. Jag skulle vara intresserad av att höra hur utrikesministern ser på detta. Det andra som jag skulle vilja säga är att jag personligen tycker att det vore direkt olyckligt om vi fick flexibla integrationslösningar inom pelare 2. Jag menar att det är en kärnuppgift att förstärka GUSP inom ramen för IGC. Det är inte minst ett viktigt led i skapandet av en alleuropeisk säkerhetsordning att stärka det politiska ledet i denna. Det är viktigt att vi har en samsyn liksom gemensamma analyser och institutioner. Jag tror att en flexibilitet inom pelare 2 kan försvaga EU:s enighet och styrka när det gäller ett gemensamt agerande. Den kan också möjligen vara svår att hantera för vissa f.d. neutrala länder. Det kan bli svårt att förankra hemmaopinionerna. Men huvudargumentet för mig är risken att försvaga det gemensamma agerandet. Jag skulle gärna vilja få del av utrikesministerns syn även på detta.
Herr talman! Det litet underliga begreppet flexibel integration handlar om en sorts fördjupat samarbete med länder som önskar detta, där alla inte samtidigt kan vara med. Att man över huvud taget resonerar om det på det här sättet beror på att företeelsen finns redan i dag. Schengensamarbetet är ju ett sådant samarbete, där inte alla länder är med men där ändå alla har möjlighet att komma med. Det finns en öppenhet för alla. Det sociala protokollet, som Storbritannien har mält sig ut ur, är ett annat exempel på detta. Också EMU kommer förmodligen att bli ett sådant exempel. Vi har alltså i dag några exempel, och det är därför bra att i traktaten skriva in hur detta skall hanteras. Då måste det ställas upp mycket tydliga villkor. Låt mig dock säga att jag ser det här som en undantagsföreteelse. När man går igenom de olika pelarna finner man att det ju inte är särskilt stort behov i t.ex. pelare 1. Det kan knappast finnas något större behov av detta inom den inre marknaden. Man resonerar inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken nu i stället om att ge möjlighet till konstruktivt avstående när beslut fattas. Man behöver inte vara med i gemensamma aktioner när de kommer till praktiskt genomförande. Det finns så att säga andra sätt att lösa detta. Jag håller med om att vi skall hålla samman andra pelaren så mycket som möjligt. Inom tredje pelaren arbetas det väldigt mycket med konventioner, och man borde kunna snabba upp dessas implementeringsfas. Det finns alltså andra sätt att lösa det än via särarrangemanget flexibel integration. Jag tror alltså att det är en nödvändighet att det finns, men jag tror inte att det är någonting som vi särskilt ofta kommer att tala om.
Herr talman! Tack för svaret. Jag skulle än en gång vilja understryka att jag tror att det är mycket viktigt att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med en analys av effekterna för exempelvis de länder som efteransluter sig till olika projekt och av hela tanken bakom flexibel integration. Jag delar uppfattningen att det alldeles säkert kommer att vara fråga om undantag sedan man prövat alla vägar i det ordinarie samarbetet utan att komma framåt. Så tycker jag också att det skall vara. Jag skulle också vilja fråga om utrikesministerns syn på några andra områden inom samma ämne. Det gäller för det första reglerna för att sätta i gång ett flexibelt integrationsprojekt. Jag menar att det måste föreligga enighet någonstans, antingen när man upprättar fördragen - man kan då lista områden där man kan tänka sig en enighet - eller vid igångsättandet. För det andra vill jag höra vilken syn som utrikesministern har på en positiv lista inom pelare 1. Listorna har tidvis varit uppe till diskussion. Jag skulle vilja framföra att jag tycker att det är viktigt att en sådan positiv lista är kort. Annars riskerar vi att få en självuppfyllande process, där det blir ett tryck på att listorna skall förverkligas inom samtliga områden i fråga. Jag tror inte att det ligger i Sveriges intresse.
Herr talman! Jag vill erinra om att det i EU nämndens regi har genomförts ett seminarium, som jag tror omfattade ganska många timmar, där man ordentligt gått igenom frågan om flexibel integration. Jag tror att det anordnades inte bara för EU-nämndens ledamöter utan att även riksdagens ledamöter i övrigt var välkomna till detta. EU-nämnden har också diskuterat den här frågan på flera möten. Om det behövs ytterligare skriftlig information om och analys av det här, skall vi se till att allt det som vi har av analyser skall tillställas EU-nämnden. Det är självklart. I detta ingår också frågor som hur besluten skall fattas. Det finns olika åsikter mellan länderna om hur man sätter i gång den här processen. Det allra bästa är självfallet att man kan fatta beslutet gemensamt, att alla länder ställer sig bakom detta. Men man kan också föra in en del andra kriterier i sammanhanget. Frågan är om det skall vara en direkt vetosituation eller inte. Vi är inte riktigt färdiga med detta, men om man måste luta sig åt något håll lutar jag åt att det skall vara ett enhälligt beslut i starten. Också jag skulle gärna vilja se en lista över vad man positivt kan se inom pelare 1. Jag har faktiskt ganska svårt att se vad som skulle komma upp på den listan, men jag skulle kunna ställa en fråga härom till företrädarna för de länder som är särskilt mycket för detta, för att se om vi kan få ett bra svar på detta.
Herr talman! Statsrådet har sagt att det är viktigt att allmänheten får god kännedom om de här förhandlingarna, och det är riktigt. Statsrådet sade i sitt anförande också att regeringen har lagt fram detaljerade förslag vad gäller sysselsättning, miljö, öppenhet, internationell krishantering och jämställdhet. På dessa områden har man lagt fram detaljerade skriftliga förslag, som man har fått gott gehör för. Jättefint! Får nu också allmänheten en redovisning under april-maj av de här detaljerade förslagen, där man bockar av vad vi hade framgång med och på vilket sätt? Kommer detta att ske, statsrådet? Efter sitt tal avslöjar statsrådet själv att det inte är så lätt för henne att redogöra för våra framgångar. Om inte ens statsrådet kan göra det, hur skall då allmänheten känna till dessa framgångar? Skall bara varje enskild sakminister klara av detta? Det behövs verkligen en sådan här sammanställning. Jag misstänker att framgångarna inte är så stora. Varje minister talar om sina stora framgångar, men jag tror inte att det är så att Sverige har tagit kommandot i EU. Det är nog ingen i Sverige som tror att det har blivit så. Jag tror att framgångarna är ganska måttliga. Finns det t.ex. några framgångar när det gäller konkreta målsättningar för att bekämpa arbetslösheten, mer än vackra ord som politiker från höger till vänster kan ställa sig bakom? Finns det några sådana konkreta målsättningar? Nej, troligtvis inte. Ta t.ex. målet att halvera den öppna arbetslösheten! Detta har Tyskland och Sverige nationellt ställt sig bakom. Varför inte göra det på EU-nivå? Det skulle säkert t.o.m. CDU ställa sig bakom, eller hur? De konkreta beskeden till både riksdag och allmänhet efterlyses alltså.
Herr talman! Tack och lov är det ju nu ganska många länder inom EU som sätter kampen mot arbetslösheten överst på sin politiska agenda, och för många av länderna handlar det - precis som i Sverige - om att halvera arbetslösheten. Men detta gör inte att vi skall ha en övernationell sysselsättningspolitik, och jag tror inte heller att Lars Bäckström talar om en sådan. Lars Bäckström ber mig här att tydliggöra EU:s politik i den delen. Skulle jag göra det, skulle jag av Lars Bäckström anklagas för någonting annat, nämligen för att abdikera från mitt nationella ansvar och för att överlämna det till Vad vi i det här sammanhanget skall använda EU till är för samordning av de olika ländernas insatser. Arbetslösheten är en så omfattande fråga för oss alla att vi måste hjälpas åt. Det är det viktigaste. Vi måste dra åt samma håll och mot samma mål. Det finns ju regeringar av litet olika politisk färg, och vi måste naturligtvis ha rätt att använda litet olika metoder i detta arbete, men det är viktigt att vi drar åt samma håll. Vi skall också ha en skyldighet att redovisa hur långt vi har kommit i det här arbetet. Jag tror på det viset att EU-samarbetet kommer att kunna sporra alla länder att göra mera i kampen mot arbetslösheten och för en högre sysselsättning. Det är viktigt i sig. Lars Bäckström tar vidare upp det som kanske är allra svårast, nämligen att informera allmänheten. Både riksdagen och vi har resurser för detta och försöker tydliggöra det här. Man skall naturligtvis göra allt vad man kan och det bästa möjliga. Jag har i dag gått igenom allting, och jag har gjort det utan ambitioner att redovisa detaljer på alla områden. Jag erkänner gärna att jag inte kan alla detaljer på alla områden. Jag tvivlar på att svenska folket är intresserat av detaljer på alla områden. Det är mer fråga om det allmänna, dvs. vad vi faktiskt har uppnått. Vi har uppnått mycket vad gäller kampen mot arbetslösheten. Vi har Europa med på ett helt annat sätt än tidigare i den frågan. Vi har också fått mycket stort genomslag vad gäller internationell kris och konflikthantering. Det svensk-finska förslaget ligger som grund för utkastet till fördraget - så som det ser ut just nu. Detta var två mycket goda exempel.
Herr talman! Får den svenska allmänheten en resultatredovisning i maj där det framgår hur det gick med de detaljerade skriftliga förslagen? Varför har man inte i förhandlingarna tagit upp skattefrågan? När jag deltog i en talmansresa sade samtliga tyska politiker att EMU kräver en skatteharmonisering. Det är nödvändigt, annars vore EMU skadligt. Svenska politiker säger: Kanske EMU, men inte med hjälp av skatteharmonisering. Varför har man inte tagit upp skattefrågan i förhandlingarna? I det dominerande Tyskland sägs det enhälligt att EMU utan skatteharmonisering vore direkt skadligt.
Herr talman! Vi anser från regeringens sida att frågan om att beskatta det svenska folket skall avgöras här i riksdagen. Den frågan skall inte avgöras i Bryssel, Frankfurt eller någon annanstans. Det är svaret varför vi inte har tagit upp den frågan i det här sammanhanget. Jag tror att det finns en rätt bred enighet om denna fråga hos svenska folket liksom här i riksdagen. Jag vill gärna medverka till att det kommer ut så god information som det någonsin går. Men kanske inte i maj månad. Skall det göras en jämförelse mellan vad vi ville och vad det blev, måste vi först se resultatet. Det är först i juni eller någon tid därefter. Men jag lovar att vi skall göra vårt allra bästa för att klargöra denna fråga för svenska folket.
Herr talman! Jag skall börja med att ge regeringen ett erkännande. Jag tycker att denna förhandlingsprocess - till skillnad från när Maastrichtfördraget antogs - präglas i ganska stor utsträckning av öppenhet. Det är ett framsteg i förhållande till förhandlingsprocessen för några år sedan. I övrigt har jag inte lika mycket positivt att säga. Under våren har flera nya, stora förändringar skett. Stora förslag har tagits upp i förhandlingskretsen. Det är framför allt Frankrike och Tyskland som har lagt fram nya initiativ, som innebär omfattande steg i en mer federalistisk riktning. Jag tycker att man kan känna en viss oro inför detta, framför allt när jag ser den svenska regeringens hållning, nämligen att försöka hänga med i dansen i stället för att försöka sätta ned foten och säga att Sverige inte vill fortsätta i den riktningen. Den viktigaste punkten i diskussionen har varit frågan om flexibilitet. Där kommer frågan om skatterna fram - som även Vänstern var inne på. Om Sverige accepterar att flexibel integration tas med i fördraget, ges i praktiken klartecken till en mindre grupp länder att satsa på gemensamma skatter, gemensamma socialförsäkringar eller kanske ett gemensamt försvar. På samma sätt som vi har diskussioner kring EMU, på samma sätt som vi över huvud taget fick igång diskussionerna om EU, kommer detta i sig att uppfyllas. Många kommer att hävda att när de andra länderna har tagit steget, måste Sverige göra det också. Det blir svårare att hålla sig utanför. Frågan om flexibilitet har över huvud taget inte tagits upp i riksdagen tidigare. Vore det inte rimligt att Sverige sätter ned foten i denna fråga och säger nej: Vi vill inte ta ytterligare steg på interaktionens väg med hjälp av flexibel integration.
Herr talman! Om några EU-länder vill gå vidare i ett samarbete och göra något viktigt tillsammans, gruppen blir ganska stor, men alla vill inte vara med om detta, finns det en möjlighet att säga nej. Några vill inte vara med, och de övriga får inte gå vidare inom EU. Vad är det då som hindrar att dessa länder gör samma sak utanför EU:s ramar? Man kan inte hindra länder att samarbeta om de så önskar. Vi talar nu om att få någon ordning på samarbetet så att det inte negativt skall påverka det övriga EU-samarbetet, om några vill gå vidare där alla inte kan vara med. Det är detta det hela handlar om. Jag hoppas och tror att det fortfarande är fråga om undantag. Ibland när jag lyssnar på Miljöpartiet låter det som om man önskar att det skall gå snett på flera ställen så att man kan säga: "Ha, ha! Vad var det jag sade hela tiden?" Jag försöker arbeta konstruktivt och positivt. Från visst håll får vi höra att Sverige agerar som bromskloss i EU. Det tycker jag är alldeles fel. Sverige har varit pådrivande på många områden. Från andra håll sägs det att Sverige har inga egna åsikter. Det är andra som bestämmer. Det vore bra om debattörerna bestämde sig för hur det är. Sverige är kritiskt mot sammanslagningen av EU VEU. Vi tycker att Sverige tillsammans med Finland har bättre förslag. En del kommer att tycka att detta är att agera bromskloss. Men de andra får lyssna på att vi säger nej och att vi ogillar denna situation. Sverige vill ha en effektiv kommission. Det är alldeles sant. Men för det är vi inte beredda att uppge det vi står för som ett litet land, nämligen att vi vill se en svensk kommissionär i kommissionen. Vi vill ha ett bättre samarbete inom det juridiska och polisiära området. Men vi är för det inte beredda att uppge all mellanstatlighet. Men det går att gå vidare och vara konstruktiv. Man behöver inte vara vare sig bromskloss eller lägga sig platt på marken. Det finns faktiskt en tredje väg, och det är den regeringen väljer.
Herr talman! Jag blir allra mest förundrad över är att se hur regeringen och utrikesministern agerar gång på gång ungefär som den närsynta bofinken Knut. Varje förslag ses isolerat för sig - är det bra eller dåligt? Men man lyfter aldrig blicken och försöker se de övergripande frågorna: Vart är projektet på väg? Vad leder det sammantaget till? Vill vi vara med i en överstatlig, gemensam europeisk federal stat? Vill vi på lång sikt välja ett mer praktiskt och funktionalistiskt inriktat samarbete? Någon gång måste man ta ställning till dessa avgörande frågor, åtminstone innan man står där med en nybildad stat. Jag frågar mig ständigt när utrikesministern skall vakna upp och se vilken ställning vi är på väg att anta. Hon måste försöka orientera sig i omvärlden i stället för att bara titta på detaljerna.
Herr talman! Peter Eriksson, som ogillar svenska folkets beslut om EU, måste för att rättfärdiga sitt ogillande anse att alla som inte tycker som han är idioter. Det blir då en konstig diskussion. Om jag i stället hade fått frågan om jag är för ett federativt Europa, skulle jag säga: "Nej, jag är inte för ett federalistiskt Europa eller ett överstatligt Europa!" Jag behöver inte sätta mig i min kammare och analysera denna sak. Denna inställning har jag haft hela tiden. Om vi förde en diskussion i sak i stället för allt krimskrams runt om, kanske det skulle bli mer upplyftande för dem som lyssnar.
Herr talman! Jag kommer att gå in på en detalj i vad utrikesministern har sagt. Det gäller miljögarantin. Att varje land kan få införa strängare regler betyder - sett från en annan sida - att varje land får en större frihet att självt bestämma över sina miljöregler. Då undrar jag en sak. När det gällde öppenhet sade utrikesministern att vi i Norden har haft samma syn. Då undrar jag: Finns det fler länder som har samma syn, alltså att vi skall få ha andra regler för miljögarantin, att vi skall få ha strängare regler? Finns det fler länder som driver denna fråga och som vi har fått med oss? Min andra fråga är: Om vi nu kommer fram till att man är enig om dessa regler, vad finns det då för hinder som kan slå sönder eller demolera dessa beslut? Jag tänker då speciellt på t.ex handelshinder. De har ju en förmåga att krossa många goda beslut som går åt miljöhållet.
Herr talman! Jag minns inte riktigt hur länderna har linjerat upp sig när det gäller miljögarantin. Under det senaste halvåret har vi ministrar inte haft någon diskussion om det. Miljöministrarna har naturligtvis berört det väldigt många gånger. Jag skulle kunna tänka mig att det är en ganska "normal" uppdelning, så att säga. Vi här uppe i Norden har vår syn i det här sammanhanget, och jag är ganska säker på att också Tyskland lierar sig med den. Ju längre söderut man sedan går, desto svårare har man att förstå vår ståndpunkt. Det är precis som Bodil Francke Ohlsson säger. Det är handelshindren det handlar om. Något annat är det ju egentligen inte. Det finns mycket här som ligger nära sådant som skulle kunna komma att betecknas som handelshinder. Det är därför det uppstår en massa problem. När det gäller sådant som berör handeln, har vi ju den inre marknaden. Där skall gemensamma regler gälla. Det är det som är problemet i de här sammanhangen. Sedan får man försöka ta sig ur det på olika sätt. Ibland är det rakt och tydligt, och då skall också miljögarantin vara sådan att den ger oss möjlighet att ha bättre regler för miljön. Ibland är det snårigare, eftersom det kommer väldigt nära handelsområdet.
Herr talman! Har Sverige någonsin tagit upp frågan om handelshindren och handelshindrens genomträngande kraft att demolera just miljöbeslut, om man nu håller sig till bara dem?
Herr talman! Vi har inte bara tagit upp dessa frågor. De är en del av det som skapar problemen. Det är en grundläggande faktor i sammanhanget, som vi hela tiden måste vara varse. Skall man ha en gemensam marknad, måste man kunna handla på lika villkor. Då måste gemensamma regler gälla. Då är frågan: Hur mycket står detta i motsats till vad vi önskar när det gäller att, i varje fall i några länder, göra mer på miljöområdet? Det är väldigt mycket det frågan handlar om.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser att förbjuda import av genmanipulerad majs och soja till Sverige med hjälp av artikel 16 i EG:s direktiv 90/220 eller på annat sätt. Som skäl till frågan anförs att de svenska konsumenterna inte vill ha produkter från genmodifierade organismer, att man inte kan se gentekniken som en väg till större livsmedelssäkerhet eller till ett hållbart jordbruk, att genmodifiering kan leda till hälsorisker för konsumenterna och att gentekniken är en teknik i händerna på stora företag som använder tekniken som ett medel att skapa avsättning för sina bekämpningsmedel. Gudrun Lindvall har vidare frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att det skall bli möjligt för konsumenter i landet att veta om ett livsmedel innehåller produkter från genmanipulerade grödor. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Eftersom jag redan redogjort för det svenska agerandet med avseende på den genetiskt modifierade sojabönan i samband med att jag den 29 november 1996/97:72 om genmanipulerad soja, avstår jag denna gång från att gå in på detaljer i ärendet om sojabönor. Beträffande den genetiskt modifierade majs som utvecklats av Ciba-Geigy, och som godkänts av kommissionen för introduktion på marknaden, är jag väl medveten om att det är en fråga som väckt oro och osäkerhet hos många konsumenter. Ett stopp för import av genmodifierad majs i enlighet med artikel 16 i det aktuella EG-direktivet är emellertid en åtgärd som endast skall användas i situationer där det finns grundad anledning att anta att produkten utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. Gentekniken har använts i 25 år inom flera områden utan några dokumenterade skadeverkningar för människors hälsa eller för miljön. De erfarenheter av gentekniken som således finns utgör, tillsammans med kunskaper om näringslära, om gifters inverkan på organismer och om hur levande organismer samspelar med sin miljö, en god bas för vetenskapliga ställningstaganden. Kommissionens beslut att godkänna den genmodifierade majsen föregicks av en noggrann analys inom tre vetenskapliga kommittéer. Dessa fann inga skäl att på vetenskapliga grunder motsätta sig introduktion av majsen i fråga på marknaden. Beträffande konsumenternas möjligheter att veta vilka livsmedel som innehåller produkter från genmanipulerade grödor, är märkningen av stor betydelse. EG-förordningen om s.k. novel foods, nya livsmedel, träder i kraft den 15 maj 1997. Ett av Sveriges argument mot godkännande av den aktuella majsen, var att den skulle komma att godkännas innan förordningen trätt i kraft. Livsmedelsverket har emellertid den 19 februari i år bl.a. angivit följande: FS 1993:19) med föreskrifter och allmänna råd om märkning och presentation av livsmedel, får märkningen inte vilseleda konsumenten. Livsmedelsverket bedömer med stöd av denna paragraf att även produkter som kommer ut på marknaden före den 15 maj måste märkas på sätt som beskrivs i EG-förordningen. Detta innebär att det för livsmedel som innehåller eller består av genetiskt modifierad majs redan i dag skall framgå på förpackningen att det är en genetiskt modifierad majs. Förpackningar som kan innehålla både genmodifierad majs och traditionell majs skall också märkas. Det bör då stå: "kan innehålla genetiskt modifierad majs." Livsmedel och livsmedelsingredienser tillverkade av genetiskt modifierade organismer skall märkas om produkterna skiljer sig från jämförbara existerande livsmedel. Bedömningen av detta kommer att ske från fall till fall enligt den myndighetsprövning som anges i förordningen om nya livsmedel. Även innan ett sådant beslut har fattats, måste tillverkare och importörer se till att produkter som skiljer sig från traditionella livsmedel märks. Därutöver kan nämnas att arbetet med en skärpning av märkningsansvaret i direktivet 90/220 pågår. Kommissionen har beslutat föreslå en obligatorisk märkning av alla genetiskt modifierade råvaror oavsett användningsområde. Konsument och miljöperspektiven är centrala för Som Gudrun Lindvall vet har Sverige såväl gjort invändning som avlämnat nej-röster i de processer som föregick besluten att godkänna den av Monasanto framtagna sojabönan och den av Ciba-Geigy framtagna majsen. Efter de analyser som har gjorts av de tre vetenskapliga kommittéerna och de bedömningar som har gjorts av svenska myndigheter, anser jag emellertid inte att det finns grundad anledning att anta att de båda produkterna utgör en risk för människors hälsa eller för miljön i Sverige. Att använda artikel 16 utan väl underbyggda skäl skulle enbart leda till att Sverige skulle förlora i trovärdighet, och dessutom skulle vi därigenom sända ut signaler som antyder att de gentekniskt modifierade produkterna i fråga är farligare än vad vi har belägg för. Det tjänar varken konsumenterna eller den allmänna debatten på. Jag avser således inte medverka till att stoppa import av genmodifierad majs eller soja med hjälp av artikel 16 i direktiv 90/220 eller på annat sätt med utgångspunkt från den information vi har i dag.

Fru talman! Det här handlar egentligen om två interpellationer. Den ena var ställd till jordbruksministern, och handlar om ifall Sverige vill använda artikel 16 i direktiv 90/220 för att säga nej tack till den genmanipulerade majsen. Den andra var ställd till statsrådet Jag ville veta hur konsumentministern i regeringen ämnade hantera detta, eftersom det till stor del är en konsumentfråga. Eftersom jag inte får statsrådet Blomberg att svara på det tänker jag återkomma med den interpellationen i ett annat sammanhang. Jag tycker nog ändå att Sveriges konsumentminister borde engagera sig i frågan. Det här handlar om en genmanipulerad majs som faktiskt är ganska obehaglig. Det har inte alls rått någon enighet om ifall den skall godkännas eller inte. Den har nämligen tre annorlunda gener inplanterade i sig. För det första har den en gen som innebär att majsen är resistent mot Basta, ett s.k. lågdospreparat, som jag skulle vilja kalla för högriskpreparat. För det andra har den en Bt-gen, vilket innebär att den har en gen som kommer från en jordbakterie som heter Bacillus thuringiensis. Det är en intressant bakterie, därför att den producerar en mängd toxiner, gifter, som tar död på insekter. Här har man alltså plockat ut en sådan gen och planterat in den i majsen för att majsplantan i sig skall ta död på majsmotten. För det tredje innehåller majsen en gen som gör den antibiotikaresistent. Det här är egentligen en gen som inte har med majsen att göra. När man slår ut de majsplantor som man inte har lyckats med vill man ha någonting som gör att alla de plantorna, men däremot inte de plantor som har denna gen inplanterad, dör av antibiotika. Denna markör, som den kallas, brukar man ta bort numera men i det här fallet finns den kvar. Den ligger inte i cellkärnan, utan den är en plasmid som ligger i plasman, vilket gör genen extra rörlig. Alla de här tre generna är alltså inplanterade i GMO-majsen, som nu har godkänts i EU. Men det är inte alls alla länder som tycker att detta är bra. Österrike och Luxemburg vill säga nej till den, och använda just artikel 16 i direktiv 90/220, som jag hänvisade till. Jag och mitt parti önskar naturligtvis att Sverige hade en jordbruksminister som var lika framåt som Österrikes och Luxemburgs, och sade nej tack till detta. Det här är ingenting som vi konsumenter har efterfrågat eller vill ha. Vi vill inte ha livsmedel som är manipulerade på detta sätt. Detta är kemikalieindustrins vilja. Man tänker nämligen sälja utsädet i kombination med sitt insektsbekämpningsmedel. Att det här tas fram just nu beror på att patentet för den typ av bekämpningsmedel, t.ex. Basta, som det handlar om här håller på att gå ut. Det intressanta i sammanhanget är att det också kommer en annan sådan här gröda - nämligen raps. Men såvitt jag förstår har regeringen ansett att den inte skall in i Sverige. Jag har fått tag i ett regeringsbeslut, nr 3 från den 20 mars, där regeringen säger att Sverige inte kan tillstyrka introduktionen av herbicidresistenta grödor innan de långsiktiga miljöeffekterna är bättre klarlagda. Regeringen säger också att den delar Jordbruksverkets bedömning att de långsiktiga miljökonsekvenserna av att odla herbicidtoleranta grödor inte är klarlagda, och att dessa måste utredas bättre innan ett godkännande kan komma i fråga. Vidare sägs det att Sverige därför bör anmäla invändning mot en ansökan i fråga om rapsen. Då frågar sig vän av ordning: Är det inte lika obehagligt med majsen? Eller är den okej, om den odlas någon annanstans? När Österrike och Luxemburg nu börjar ta fram dokumentation för att visa att de inte vill ha majsen i fortsättningen heller kommer det fram att det finns forskare som är mycket oroade. Det finns forskare som anser att den markörgen för antibiotika som finns i majsen kan ta sig över till tarmbakterier hos människan. Forskarna är också oroade för att Bt-genen kan sprida sig. Jag undrar vad det är för skillnad mellan majsen och rapsen. Varför skall inte försiktighetsprincipen gälla? I många andra fall har man ju sagt att den är så viktig.
Fru talman! Självfallet skall försiktighetsprincipen gälla. Om det råder ingen tvekan. Det är regeringens uppfattning, och det gäller såväl när vi diskuterar genteknik - som här - som när vi hanterar andra tekniker. Jag tänker t.ex. på det vi kallar för traditionell avel, växtförädling eller någonting annat som kan ha effekter på miljön eller på djurs hälsa. Försiktighetsprincipen är mycket viktig att tillämpa, och enligt min uppfattning tillämpas den också. Ingen annan teknik kringgärdas av så många försiktighetsprinciper som gentekniken. Det är angeläget, eftersom det handlar om ett nytt utvecklingsområde. I synnerhet är det nytt i den allmänna debatten. På det medicinska området har genteknik använts i 25 år vid det här laget. Där finns många och goda erfarenheter av tillämpningarna. Inga av de farhågor som har väckts om gentekniken har besannats. Det ger dock inga garantier för att allting i framtiden kommer att vara säkert, utan försiktighetsprincipen skall gälla. Varje tillämpning av genteknik måste prövas för sig. Just detta är skälet till att man kan göra olika bedömningar för olika produkter eller olika grödor. Man kan t.ex. göra den bedömning som Sverige ursprungligen gjorde när det gäller majsen, dvs. att en mer noggrann analys behövdes. Efter den första - i sig noggranna - analysen som alltid görs när en ny produkt skall introduceras på den europeiska marknaden tillsatte EU-kommissionen tre särskilda vetenskapliga kommittéer. Dessa granskade majsen, mot bakgrund av att det fanns oro kring de aspekter som Gudrun Lindvall här har nämnt. Dessa tre kommittéer fann inte att denna oro gav tillräckliga skäl för att förbjuda tillämpningen. Från svensk sida ansåg vi att den noggranna bedömningen var tillräcklig när det gällde den enskilda produkten. Vi har aldrig ifrågasatt den enskilda produkten eller ansett att den innebär risker för miljö och hälsa. Vad som bekymrar oss i regeringen är de långsiktiga konsekvenserna av att man i allt större omfattning använder genteknik. Det bekymrar oss av precis samma skäl som gjorde att vi ifrågasatte den omfattande användningen av t.ex. kemikalier inom det konventionella jordbruket, eller andra metoder och produkter som påverkar miljön. De långsiktiga effekterna måste alltid noggrant bevakas. Gudrun Lindvall tycker att det är väldigt framåt och käckt av Österrike och Luxemburg att använda artikel 16, som innebär att ett land i tre månader, som en akut åtgärd, kan hålla en produkt borta från sin marknad. Därefter måste den släppas in, om inga nya fakta som föranleder en förändrad bedömning kan visas. Vi skall naturligtvis granska - och det görs också på EU-nivå - de fakta som dessa länder anför som stöd för sitt handlande. Om de skulle ge skäl till en ökad oro kommer vi naturligtvis att ändra oss. Men hittills har inga fakta som gett anledning att göra en annan bedömning av majsen synts till. Sveriges intresse och inställning är att vi skall arbeta med skärpningar av direktivet både i märkningsavseende och när det gäller en utökad prövning i samband med de långsiktiga miljöeffekterna. Detta tycker jag för min del är mer framåt än att använda detta akuta förbud, som är avsett för andra sammanhang. I syfte att nå det resultatet förs en pågående dialog med EU-kommissionen och med andra medlemsländer. Min uppfattning är att det är den vägen man bör gå för att komma till rätta med den oro man kan känna inför den långsiktiga utvecklingen.
Fru talman! Jag kan konstatera att jag inte fick svar på en enda fråga. Majsen är Bastaresistent, och det är också rapsen. Majsen har dessutom en Bt-gen, dvs. en gen från en jordbakterie som gör att bakterien tar död på insekter. Plockar man in den genen hos majsen är det högst troligt att den så småningom kommer att finnas hos insekter, och göra dem resistenta. Ganska ny forskning, som kommer att redovisas när Österrike tar fram sina åsikter, visar att det finns en mängd gener som är Bt-toxiska. Men det har visat sig att det räcker med en sådan gen för att insekter skall bli resistenta mot ganska många av de toxinerna. I Danmark har man dragit slutsatsen att detta gör att genmanipulerade växter innebär en ökad risk för resistens hos skadedjur. Detta bör betyda att man gör ännu grundligare överväganden om C-G:s majs. Så säger det danska miljöministeriet. Det finns alltså forskning som visar att detta är en otäck historia. Dessutom är många forskare överens om att markören med antibiotikaresistens kommer att kunna hamna i tarmbakterier. Det får till följd att den dagen man får en infektion så biter inte antibiotikan. Skulle inte detta vara ett hot mot människors hälsa? En plasmid är lättrörlig. Gentekniknämnden säger numera att man skall räkna med att alla gener som finns hos det man odlar kommer ut i naturen. Det måste också betyda att de gener som finns i det man äter kan komma in i de tarmbakterier som finns. Jag fick dessutom inte svar på en fråga. Vad är det för skillnad mellan rapsen och majsen? Hur kan det komma sig att regeringen inte vill överklaga när det gäller majsen men vill överklaga när det gäller rapsen? Vad betyder beslutet? Det står att Sverige skall anmäla invändning mot ansökan. Betyder det att Sverige tänker säga nej när det gäller rapsen? Betyder det att Sverige kommer att använda sig av direktiv 90/220 när det gäller raps, eller vad betyder det här regeringsbeslutet? Varför gör man då i konsekvensens namn inte samma sak när det gäller majsen? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på det. Jag skulle också vilja veta hur regeringen avser agera när det gäller rapsen. Nu diskuteras det också odling av den här majsen i Europa. I såväl Italien som Frankrike har detta prövats. Det är nämligen så att om något land tar upp majsen på sin sortlista får den odlas i hela EU. Såväl Italien som Frankrike har sagt nej, men detta är alltså en sort som mycket väl kommer att kunna odlas i Europa på samma sätt som raps. Det är möjligt att den kan gå att odla i södra Sverige. Det vet inte jag, men många hävdar att det skulle gå. Skillnaden är egentligen väldigt liten. Varför hanterar jordbruksministern rapsen och majsen så olika? Beror det på att vi när vi hanterade rapsen i Gentekniknämnden faktiskt reserverade oss. Samtliga partier i Gentekniknämnden utom Folkpartiet och Moderaterna skrev i en reservation: Vår uppfattning är att Gentekniknämnden i sitt yttrande till Jordbruksverket över ansökan om tillstånd för marknadsföring av transgen raps skall avslå ansökan. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder beträffande riskerna med herbicidresistenta grödor anser vi att marknadsintroduktionen i detta fall inte bör tillåtas. Tyvärr satt inte jag i Gentekniknämnden när majsen hanterades, men nu vet jag att det finns ett stort motstånd i Gentekniknämnden mot den här typen av grödor. Eftersom majsen är mer genmanipulerad än vad rapsen är borde väl jordbruksministern i konsekvensens namn vara lika tveksam när det gäller majsen som när det gäller rapsen. När det gäller märkning vet vi dessutom att majsen i första hand skall användas till djurfoder, och det är ju ganska ointressant för oss konsumenter om den märks när den går till djurfoderfabriken eftersom vi inte äter detta. Men det blir däremot ingen märkning av de produkter som görs av majs, t.ex. majsmjöl.
Fru talman! Jag tvingas tyvärr konstatera att Gudrun Lindvall är dåligt påläst i sakfrågan. Sverige sade nej till majsen utifrån samma utgångspunkt som vi nu har sagt nej till rapsen, nämligen att vi anser att det finns brister när det gäller bedömningen av de långsiktiga ekologiska effekterna. Det var bl.a. det som ledde till att man faktiskt gjorde en förnyad och fördjupad prövning i tre vetenskapliga kommittéer som tittade på en lång rad olika faktorer när det gäller majsen. I princip finns det ingen skillnad i Sveriges sätt att hantera de båda fallen. Vi tycker att man kan förbättra bedömningarna när det gäller de långsiktiga effekterna på miljön. Vi tycker att det finns anledning att göra det just av det skälet att det är viktigt med försiktighetsprincipen. Vi tycker att varje tillämpning av genteknik måste prövas var för sig. Det handlar om olika grödor som t.ex. har olika betingelser. Rapsen har vilda släktingar i Sverige till skillnad från majsen. Det kan innebära att det finns något större möjligheter, även om de fortfarande är mycket små, för rapsen att sprida sina förändrade beståndsdelar till sina vilda släktingar. Det kan vara ett skäl till att man skall vara mer restriktiv i det ena fallet än i det andra. Fru talman! Det finns en annan aspekt som jag gärna skulle vilja ta upp med Gudrun Lindvall. Det är att när Gudrun Lindvall diskuterar gentekniken gör hon det som om vi levde i en perfekt värld där vi inte använder några kemikalier eller bekämpningsmedel för ogräs och insekter och där vi nu plötsligt och helt utan anledning medvetet inför någonting som är jättefarligt. Det enda syftet med detta är förmodligen att vi är intresserade av att ödelägga oss själva och naturen. Nu är verkligheten inte riktigt sådan. Verkligheten är ju den att man använder en omfattande mängd kemikalier i t.ex. produktionen av soja. Gentekniken används för att göra sojan sådan att man slipper använda dessa mycket farliga kemikalier och kan övergå till sådana ogräsbekämpningsmedel som är mer skonsamma mot miljön. Det tycker jag är en viktig etisk frågeställning. Har vi rätt att låta bli att försöka uppnå en bättre miljöanpassning när vi har möjligheten att göra det? Det är ju även så att man bekämpar insekter redan i dag, men man gör det med tunga kemikalier som inte bara slår ut de insekter som äter av majsen utan de slår även ut en mängd andra insekter i omgivningen. De insekter som äter av den majs som har gjorts motståndskraftig mot insekter dör, men inte alla andra insekter som finns i omgivningen. Även i det fallet kan man diskutera vad som är mest skonsamt för miljön. Att insekter eller ogräs kan utveckla resistens mot olika typer av bekämpningsmedel gäller alldeles oavsett om man använder genteknik eller inte. Det är naturligtvis ett bekymmer. Självfallet vore det allra bästa om vi kunde slippa den typen av åtgärder inom jordbruket. Men vi har faktiskt också en situation, Gudrun Lindvall, där 800 miljoner människor i vår värld svälter i dag. Vi är inte precis i den situationen att vi kan kosta på oss att minska produktionen utan vi behöver öka den. Över de närmaste decennierna behöver vi fördubbla den. Det är också ett av skälen till att vi inte kan frånhända oss de möjligheter som finns med gentekniken. Vi skall vara försiktiga, men jag tycker att vi skall avstå från den sortens oseriösa skrämselpropaganda som Gudrun Lindvall här bedriver.
Fru talman! Nu börjar det låta som det brukar låta när jordbruksministern diskuterar. Vi diskuterar något annat än det vi diskuterar för det vi skall diskutera är så obehagligt att diskutera. Nej, det är inte så att jag är okunnig i de här frågorna. Det är snarare så att jag har en annan uppfattning, och det kan man få ha, Annika Åhnberg. Det är alltså regeringsbeslut 2 från den 20 mars och regeringsbeslut 3 från den 20 mars som helt avviker. I det ena fallet säger man att man inte skall gå vidare när det gäller majsen och i det andra fallet säger man att man skall gå vidare när det gäller rapsen. Det är detta vi diskuterar. Man utgår från samma diskussion om att man anser att det inte är bra med herbicidresistenta grödor, men när det gäller majsen säger man att man inte skall gå vidare och när det gäller rapsen skall man överklaga det. Jag förstår inte skillnaden. Jag får inte heller någon förklaring på skillnaden. Det kommer ganska mycket nya uppgifter om de s.k. lågdospreparaten. Jag var på ett möte härförleden med tillverkaren angående Roundup. Man börjar i allt fler fall upptäcka att det inte alls bryts ned på det sätt som man har trott. Det återfinns i grundvatten och i ytvatten, både som bekämpningsmedel i sin helhet och som nedbrytningsprodukter. Detta är något som har uppmärksammats mycket i Danmark. Det har gjort att man där överväger att se över om de här preparaten skall få användas. Det är också någonting som många biologer har hävdat i många år. Det händer saker i naturen ungefär samtidigt som dessa s.k lågdospreparaten kommer. Problemet är att de är svåra att analysera eftersom de ofta vattenlösliga. Basta är t.ex. ett amoniumsalt. Det krävs en oerhört liten koncentration av dem för att de skall vara verksamma, vilket innebär att de är nästan omöjliga att detektera i biologiskt material. Detta är ett jätteproblem. Det börjar man uppmärksamma nu. Det innebär att detta inte är ofarliga gifter. Det finns inga genvägar, Annika Åhnberg. Skall vi få en hållbar utveckling i världen måste vi gå den ekologiska vägen. Det var vi överens om inför FAO. Jag är mycket förvånad att Annika Åhnberg nu sviker såväl konsumenter som dem som tror på en ekologiskt hållbar utveckling och förordar någonting som grundar sig på att kemikalieindustrin vill få in oss på vägar som inte leder till hållbarhet.
Fru talman! Jag tycker att ett sätt att ta konsumenters oro på allvar och inte svika dem är att sätta sig in i sakfrågor och föra diskussionen utifrån de fakta som faktiskt finns. Det skulle jag rekommendera Gudrun Nu visar det sig att den majs som Gudrun Lindvall nu diskuterar inte alls är den Ciba-Geigy-majs som hon har tagit upp i sin interpellation utan en majs som har varit föremål för avgörande i ett betydligt senare skede och som Ciba-Geigy inte har någonting med att göra. Den avser en helt annan användning. Där hade samtliga remissinstanser, inklusive Gentekniknämnden, inte hade någonting att invända mot den här användningen. Jag tror som sagt att Gudrun Lindvall behöver bättra på sina kunskaper i sakfrågan. Jag kan också konstatera att Gudrun Lindvall uppenbarligen är en riktigt gammaldags jordbruksindustrialist, som föredrar rediga don - kemikalier som är jättefarliga men effektiva - och som är emot att vi försöker ta oss ur de miljöproblem som vi faktiskt redan har skapat. Men vi är ju i den situationen, Gudrun Lindvall, att vi genom tidigare oförsiktighet och ovarsamhet har dragit på oss en lång rad problem, t.ex. inom jordbruket. Jag tycker att vi har ett ansvar för att försöka lösa de problemen. Det tycker uppenbarligen inte Gudrun Lindvall. Hon tycker att vi kan slå oss till ro med utvecklingen som den är och ge upp försöken att finna andra, mer biologiskt anpassade metoder för att bekämpa olika typer av problem. Jag delar inte den uppfattningen. Jag menar t.o.m. att gentekniken skall vara ett av de verktyg som vi prövar i det sammanhanget. Men det skall - som jag tidigare har understrukit många gånger - ske med noggrann prövning vid varje ny tillämpning och i stor medvetenhet om att vi måste vara försiktiga och tänka på de långsiktiga effekterna. Det, om något, bör vi ha lärt oss av de senaste decenniernas slarviga hantering i andra sammanhang. Vi kan faktiskt inte avstå från att försöka lösa problemet. Gudrun Lindvall kanske kan det, men de som lever i verkligheten kan det inte.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser föreslå förändring i 25 § djurskyddsförordningen så att kastrering av såväl gris som andra djurslag förbjuds, alternativt får ske enbart med full smärtlindring. I Sverige kastreras sedan många år tillbaka nära nog alla hangrisar som skall gå till slakt. Likadant är det i andra länder med hög konsumtion av färskt griskött, t.ex. i Tyskland, Holland och i stor utsträckning även i Danmark. Anledningen till detta är att kött från okastrerade hangrisar kan få en frän grislukt som uppfattas som mycket obehaglig. Det vore givetvis, främst från djurskyddssynpunkt, önskvärt att undvika kastreringen. Min bedömning är emellertid att det i dag är omöjligt att helt förbjuda kastrering av smågrisar, eftersom konsumenternas reaktioner på kött med frän grislukt är så starkt negativa. Vi har ännu inte heller tillgång till någon rationell analysmetod som gör det möjligt att sortera ut de illaluktande griskropparna på slakteriet. När det gäller bedövning av smågrisar finns i dag ingen bra metod. Jag anser att det är tveksamt om användning av sprutbedövning är mindre plågsam för grisen än kastreringen. Ytbedövning räcker inte heller till. I väntan på att dessa praktiska problem kring griskastrering blir lösta vidtog jag redan i höstas åtgärder för att förbättra förhållandena för de grisar som trots allt måste kastreras. I oktober kallade jag till en offentlig utfrågning om smågriskastrering. Representanter hade bjudits in från bl.a. djurskyddsföreningar, konsumentföreningar och producentföreningar. Även veterinärer, forskare och berörda statliga verk var representerade. Alla närvarande ville helst att kastrering skall upphöra, men majoriteten ansåg att detta i dag är omöjligt på grund av de skäl jag tidigare nämnt. De flesta av mötesdeltagarna ansåg också att kastreringsåldern kunde sänkas från fyra veckor till cirka två veckor. Kastrering vid en lägre ålder medför att det kirurgiska ingreppet blir mindre och att risken för infektioner och lidanden minskar för grisen. Mot denna bakgrund skärptes djurskyddsförordningen den 1 december i fjol. Skärpningen innebar att om svin skall kastreras utan bedövning måste detta ske innan de uppnått två veckors ålder och inte som tidigare, fyra veckors ålder. När det gäller operativa ingrepp på andra djurslag än gris anser jag att det finns många förbättringar att göra. Därför pågår just nu inom Jordbruksdepartementet en översyn av djurskyddsförordningen där bl.a. reglerna för dessa ingrepp ses över. Jag kan i dag inte säga exakt hur förändringarna kommer att se ut, men jag kan ändå utlova förbättringar från djurskyddssynpunkt.
Fru talman! Bakgrunden är alltså att det varje år kastreras ungefär 11⁄2 miljon smågrisar i landet. Kastreringen sker helt utan bedövning. Hos smågrisar är nervsystemet utvecklat väldigt tidigt. Därför måste också nervsystemet tidigt vara väl utvecklat, och uppenbarligen känner de smärta. Bakgrunden är, precis som Annika Åhnberg säger, att man menar att det finns risk för att hangrisar får skatol i fläsket om man sparar dem för länge, och det luktar. Det smakar däremot ingenting, sägs det. Den här frågan har diskuterats fram och tillbaka. Det man skulle önska är att kastrering av smågrisar upphörde i Sverige. För ett tag sedan kom det också ett förslag från Jordbruksdepartementet. Det var i höstas, i november. Man föreslog att tiden skulle förkortas till en vecka. Jag skulle för det första vilja veta hur det kom sig att det blev två veckor. För det andra undrar jag: Vilken vikt lägger Annika Åhnberg vid veterinärers synpunkt i den här frågan? Jag har pratat med många veterinärer. Många hävdar att det skulle vara möjligt att slakta hangrisarna tidigt. Man kan se att de växer bättre om de inte kastreras. Det skulle vara ett möjligt sätt att hantera det här. Man skulle också kunna tänka sig att man helt enkelt säger att hangrisar skall kastreras i så pass god tid att de inte hinner bli könsmogna. Det skulle också vara möjligt. Hur kommer det sig att man landade på två veckor? Det skulle jag vilja veta. Naturligtvis är grisen yngre när den är två veckor än när den är fyra veckor, och naturligtvis blir snittet mindre. Men att smärtan inte skulle existera stämmer ju inte. Naturligtvis känner grisen smärta även före två veckors ålder. Jag har också pratat med veterinärer som menar att det inte alls skulle vara omöjligt att ge en enkel bedövning. Jag pratade med en distriktsveterinär som menade att det inte är speciellt dyrt. Hon räknade ut att det skulle kosta 1,50 kr per gris, och det skulle inte vara speciellt märkvärdigt. Hon menade också att det dessutom skulle vara smärtfritt för grisen att få bedövning. Finns det olika uppfattningar i frågan? Hur kommer det sig att man får så olika uppgifter från veterinärer? Avser jordbruksministern ta några initiativ för att vi skall bli av med griskastreringen totalt sett?
Fru talman! Som jag sade arbetar vi, och har så gjort under en längre tid, på departementet med den här frågan. Om det vore så enkelt som Gudrun Lindvall tycker att det är, att man bara kan förbjuda griskastreringen och så blir allt frid och fröjd hade vi naturligtvis gjort det för länge sedan. Som jag sade var alla som deltog i vår offentliga utfrågning fullständigt eniga om att det bästa vore om man kunde slippa kastrera smågrisarna. Men det finns en mycket stark oro för att konsumenter inte skulle acceptera det. Det är inte så att vi inte har försökt i Sverige. Vi har under 90-talet haft ett omfattande försök med slakt av okastrerade hangrisar. Försöket omfattade 180 000 hangrisar. Det gick ut på att man dels försökte analysera vilka av grisarna som hade den här obehagliga doften, dels sålde köttet och lät konsumenter äta det. Konsumenters negativa reaktioner var mycket starka. Det visade sig dessutom att analysmetoderna inte räcker till. Forskning och utvecklingsarbete i den riktningen måste naturligtvis fortgå. Men det finns hittills inte något svar på frågorna som är tillräckligt bra för att vi skall kunna förbjuda kastreringen. Att vi valde två veckor i stället för en vecka när vi gjorde en förändring berodde på att det är lantbrukaren som gör ingreppet hemma på gården. Det är som Gudrun Lindvall säger: När man ser ingreppet förstår man att det gör ont på grisen. Men det tar 30 sekunder. När de 30 sekunderna är över och grisen släpps ned igen i boxen upptar den omedelbart sitt helt normala beteende. Det är naturligtvis också skälet till att det är svårt att hävda att en djupgående bedövning skulle vara ett bättre alternativ. Det innebär en ännu längre och för grisen också plågsam hantering, som förmodligen är av lika stor omfattning som själva ingreppet. När det gäller ytbedövning har Gudrun Lindvall ett sätt att i debatten säga: "man tycker inte", eller "veterinärer som jag har talat med tycker inte". Men det är i varje fall min uppfattning att den alldeles överväldigande inställningen även bland veterinärer är att ytbedövning inte räcker. Det räcker inte att bara bedöva huden på ytan. Det är skälet till att inte heller det är ett tillräckligt bra alternativ. Nåväl, det är lantbrukaren själv som gör det här ingreppet som tar 30 sekunder. Om han skulle råka vara sjuk de första dagarna eller om smågrisarna skulle ha drabbats av smågrisdiarré, som de tyvärr gör, är det inte lämpligt att göra ingreppet, utan då väntar man några dagar. Då kommer man ganska lätt över gränsen en vecka. Det var alltså skälet till att vi valde två veckor. Det är fortfarande en mycket tidig ålder. Det tycks vara den gräns man rimligen kan komma ned till. Naturligtvis måste ansträngningarna fortsätta. Vi följer den här frågan mycket noga och försöker hela tiden även från departementets håll att finna vägar för att utveckla metoder så att vi skall slippa detta. Det finns ett mycket starkt engagemang från såväl konsumenter som producenter och alla inblandade aktörer. Jag kan försäkra interpellanten att vi är fullständigt överens om att detta är någonting som vi alla bör försöka se till att vi kommer ifrån. Arbetet med att utveckla analysmetoder måste fortsätta. Vi måste forska vidare när det gäller att finna eventuella bedövningsmetoder. Vi får fundera över fodrets sammansättning och dess inverkan på grisarna i det här sammanhanget. Vi får överväga slaktåldrar och pröva många olika vägar som kan tänkas leda till att vi kommer bort från den här hanteringen. Ansträngningarna fortgår.
Fru talman! Jag kan läsa vad Veterinärförbundet svarade på den remiss som Jordbruksverket sände ut den 8 november: Jordbruksverket föreslår att kastrering av hangris utan att veterinär anlitas bör få ske upp till en veckas ålder. Veterinärförbundet välkomnar denna sänkning från i dag gällande fyra veckor. Förbundet vill dock framhålla att möjligheten att helt upphöra med kastraktion av grisar bör utredas, t.ex. Jag kan också nämna vad veterinär Rönnegård skriver. Han menar också att det naturligtvis är bra med en sänkning till en vecka, men även han anser att man skall se över möjligheten att ta bort kastraktionen. Såvitt jag har förstått av de svar som anger att man vill ha två veckor beror det på någon sorts mänsklig bekvämlighet. Det är litet lättare att ha två veckor på sig än en vecka. Men när det gäller djur menar jag att sådana saker inte bör få avgöra. I det här fallet måste man fundera på vilket problem det är man vill lösa. Vill man lösa problemet med att grisarnas fläsk luktar skatol när de blir äldre eller vill man lösa problemet med att det gör ont i de obedövade grisarna när man skär i dem? Är det problemet att det gör ont i de obedövade grisarna när man skär i dem som man vill lösa får man väl säga att reformen från fyra till två veckor inte känns helt lyckad. Det gör fortfarande ont i grisen när man skär i den. Därför undrar jag: Vad är det man anser sig uppnå med att sänka tiden från fyra till två veckor? Det verkar också som om hela livsmedelsindustrin är uppbyggd på att grisen skall ha en viss storlek innan den slaktas. Det tycks vara ett av skälen, enligt vad man säger till mig, till att man inte vill slakta hangrisar tidigare. Jag och mitt parti menar nog att det är ett skäl som mycket lätt skulle kunna ändras. Vill man slakta hangrisarna tidigare skulle det naturligtvis vara möjligt. Man får titta på vilka möjligheter som finns och t.ex. kräva att slakterierna bygger om på sådant sätt att man kan ta emot grisar av litet lägre vikt. Jag hoppas att den här frågan inte dör i och med beslutet att man bara får kastrera hangrisar upp till två veckors ålder. Jag menar att det problem man ville komma åt, nämligen att det gör ont i en obedövad gris när man skär i den, har man inte löst.
Fru talman! Jag kan konstatera att Veterinärförbundets yttrande inte precis stöder Gudrun Lindvalls åsikt i den här frågan. Vad de säger är ju precis det vi säger. Vi måste fortsätta vårt arbete. Vi måste fortsätta att utreda, skriver de. Det är precis vad jag säger, fast med andra ord. Vi måste fortsätta våra ansträngningar att komma bort från griskastreringen. Jag noterade att enligt det som Gudrun Lindvall läste upp skrev inte Veterinärförbundet att de ansåg att kastreringen kunde förbjudas nu, utan att det skulle utredas vidare. Det är precis det jag också säger. Vi skall självfallet arbeta vidare med frågan. Det är inte heller så enkelt att man kan sänka slaktvikten och tro att man har löst problemet med detta. Även lättare grisar kan ha den här lukten. Det är precis som Gudrun Lindvall själv uttryckte det, om man förskjuter den tillåtna åldern från fyra veckor till två veckor så har man inte löst problemet. Det är alldeles riktigt. Det tycker inte jag heller att vi har. Men det var ett litet steg som möjligen kunde göra själva hanteringen något mindre plågsam så länge vi måste acceptera den. Men av det skälet vinner man inte heller så mycket mer genom att sänka åldern ytterligare, från två veckor till en vecka. Såvitt jag kan förstå är det många som har smågrisar som gör det här ingreppet redan under den första veckan. Men det kan, som jag sade, finnas skäl till att man inte klarar av att göra det under den första veckan, på grund av egen sjukdom eller grisens sjukdom. Då tycker jag att man rimligen får acceptera att det kan ta upp till två veckor. Det är den förbättring som var möjlig att göra i det avseendet nu och som också var realistisk att genomföra. Självfallet skall vi fortsätta våra ansträngningar. Därom råder inga delade meningar. Jag är precis lika angelägen som Gudrun Lindvall om att detta skall förändras. Det är även producenterna själva, därför att ur producentperspektiv är en okastrerad gris i många avseenden mycket bättre. Den växer fortare, den har bättre foderomvandling och skulle så att säga vara mer lönsam om konsumenterna bara ville äta upp den. Det är trots allt det som är problemet, att konsumenterna inte vill ha det här köttet. Annars vore det en enkel sak att bli av med problemet mycket snabbt. Men vi skall fortsätta ansträngningarna utifrån den fasta grunden att det här finns ett gemensamt intresse och en uppfattning som alla delar.
Fru talman! Jag får hoppas att vi så småningom kan återkomma i den här frågan och att problemet då blir löst. Såvitt jag har förstått menar många lantbrukare också att ett av problemen med att inte få kastrera är att en hangris som blir könsmogen är besvärligare att ha i flock. Det krävs större yta för en flock med okastrerade hangrisar än en med kastrerade hangrisar. Det skulle kunna innebära att om man kräver att grisen inte får kastreras skulle grisen i förlängningen kunna få en större yta och en bättre miljö att leva i. Smågrisdiarréer har vi diskuterat i ett helt annat sammanhang, nämligen i samband med en fråga om man tillför zink. Smågrisdiarréernas uppkomst hänger enligt många lantbrukare framför allt samman med den djurmiljö man har. De menar att man kan undvika denna åkomma. Intressant att notera är dessutom utegrisarnas tillstånd. De smågrisar som föds ute får mycket sällan smågrisdiarréer. Det första de gör är att de äter jord. Det finns alltså mycket som man skulle kunna göra för att grisen skulle få det bättre. Jag skulle bara vilja ställa en sista fråga. När man tittar närmare på det här förmodar jag att man försöker göra allt för att komma ifrån kastreringen. Undersöker man också möjligheten att kräva bedövning, om vi nu skall ha kvar kastreringen?
Fru talman! Självfallet måste man även se över möjligheterna att finna en bedövning som i sig inte innebär smärta för grisen och som ger en fullgod bedövning i samband med det här ingreppet. Låt mig avslutningsvis bara säga att det faktiskt också uppstår djurhälsoproblem om man inte kastrerar grisarna. Man får problemet att man måste skilja han och hongrisar, därför att hangrisarna annars betäcker kullsyskonen. Man får problemet att hangrisarna också kan bråka med varandra och tillfoga varandra ganska stor skada. Det finns många problem som är olösta i det här sammanhanget och som rör djurhållningen i vid mening. Det finns all anledning att arbeta vidare med frågan. Det kommer också att ske.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag kommer att föreslå någon förändring av djurskyddslagen när det gäller skäktning som slaktmetod och vad jag avser med den beredning som sker inom Regeringskansliet beträffande slakt av obedövade djur. Vidare har Gudrun Lindvall frågat om jag tänkt föreslå förändringar när det gäller dispenser för skäktning. . Enligt 14 § första stycket skall husdjur vid slakten vara bedövat när blodet tappas av och andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk får dock meddela föreskrifter om undantag från föreskriften om bedövning för fjäderfä och kaniner eller meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av djur i andra fall . Jordbruksverket har i djurskyddsförordningen fått sådana bemyndiganden av regeringen . Slakt av djur utan föregående bedövning enligt judisk och muslimsk tradition har behandlats av riksdagen vid flera tillfällen sedan år 1988. De skäl som har åberopats till stöd för slakt av obedövade djur är starkt förknippade med kost och födotraditioner vilka är bundna till religion och kultur. Mot dessa skäl står djurskyddshänsynen. 1991 till Jordbruksverket att utreda frågan. Jordbruksverket redovisade uppdraget i en rapport 1992:37 Slakt av obedövade djur. Verket hade med anledning av uppdraget tillsatt en arbetsgrupp med huvudsakligen veterinärmedicinsk kompetens. Arbetsgruppens uppgift var att bedöma om vägande skäl fanns att medge dispens från djurskyddslagen om bedövning görs omedelbart efter skäktsnittet. Gruppen kom till den enhälliga slutsatsen att sådan dispens ej bör ges. Jordbruksverkets rapport har remissbehandlats. Under remissbehandlingen framfördes från judiska och muslimska organisationer kritik mot verket för bl.a. bristande samråd med organisationerna. Dessa organisationer har senare fått tillfälle att framföra sina synpunkter bl.a. vid ett möte som hölls på Jordbruksdepartementet i juni 1995. Beredningen av ärendet inom Jordbruksdepartementet är ännu inte avslutad. För närvarande är jag dock inte beredd att föreslå några förändringar i djurskyddslagstiftningen beträffande slakt av obedövade djur. Samtidigt vill jag emellertid säga att jag är väl medveten om att frågan har flera dimensioner. Det finns en underton som berör mig illa i Gudrun Lindvalls interpellation. En antydan om att vissa människor med viss religiös och kulturell tradition behandlar djur sämre än andra. Jag delar inte den uppfattningen. Misshandel av djur förekommer tyvärr inom många kulturer - inte minst den kristna. Jag tror att arbetet för en bättre djurhållning blir mer framgångsrikt om det bedrivs i medvetenhet om detta.
Fru talman! Jag vill på det bestämdaste avvisa alla antydningar om att det skulle finnas några andra motiv och åsikter än de rent djurskyddsmässiga i min interpellation. Det ministern antyder är mig helt främmande och jag tar starkt avstånd från sådant. Det är tarvligt att antyda något sådant, och förvånande att ministern nedlåtit sig till att fiska i sådana grumliga vatten. För mig är frågan om skäktning på obedövade djur helt en fråga om djurskydd, ingenting annat. Jag har alltså en annan uppfattning än de kristna, judiska och muslimska grupper som förordar den här slaktmetoden. Jag har lagt interpellationen för att få veta vad ministern avser med beredningen av frågan om skäktning och det är det den här debatten skall handla om. Detta är en slaktmetod som väcker många protester. Det som egentligen väcker protester är att den skall göras utan bedövning. Vad man gör, i de länder där detta görs på dispens, är att man föser in djuret i en liten bur, Cincinnati pen, där djuret fixeras hårt. Djuret måste vara rejält fixerat för att snittet skall kunna läggas. Sedan böjs huvudet kraftigt bakåt, nacken pressas ned och man skär i halsen nedanför stämbanden. Man skär alltså av luftstrupe och halspulsådror. Det är så motbjudande att jag nästan inte kan berätta hur det går till. Jag tycker att det är fruktansvärt. I de beskrivningar som finns bl.a. i den rapport som Jordbruksverket tog fram 1992 framgår det med all önskvärd tydlighet att detta är en mycket grym slaktmetod. När det gäller får slås medvetandet ut efter ungefär tio sekunder. När det gäller nötkreatur tar det mellan en halv och en och en halv minut innan medvetandet slås ut. Det finns en fysiologisk förklaring till det. Hjärnan hos nötkreatur försörjs nämligen inte enbart via halspulsådrorna, utan också via två artärer i ryggraden, vertebralartärerna. De fortsätter alltså att pumpa blod till hjärnan sedan man skurit av halspulsådrorna. Det är det som gör att det tar så lång tid för nötkreatur att dö. Detta är en slaktmetod som vi återkommande har diskuterat i riksdagen eftersom det motioneras om den. Tidigare har det varit fullkomligt klart att detta är en slaktmetod som vi inte skall använda oss av i Sverige. Jag blev därför mycket brydd över det svar som nu kommer från jordbruksministern. Jordbruksministern säger: Jag kan för närvarande inte tänka mig. Betyder det att det i en framtid är möjligt? Det står också: Samtidigt vill jag emellertid säga att jag är väl medveten om att frågan har fler dimensioner. Vilka dimensioner avser jordbruksministern, och på vilket sätt påverkar de dimensionerna frågan om skäktningens vara eller icke vara i Sverige? Detta är en fråga som måste kunna diskuteras utan att man blandar ihop det hela. För mig är det enbart en fråga om djurskydd. Det står klart och tydligt i lagen att vi vid och omkring slakt skall behandla djur på ett sådant sätt att de inte utsätts för plåga. Jag anser att den här slaktmetoden är så grym att den inte bör komma i fråga i Sverige. Jag tycker att det finns en öppning i jordbruksministerns svar, vilket förvånar mig. Socialdemokraterna blev tillfrågade inför valet om man kunde tänka sig att acceptera den här slaktmetoden. Då var svaret entydigt att man inte kunde tänka sig det. Man sade också att det var en socialdemokratisk regering som såg till att lagen ser ut som den gör i dag. Jag undrar: Är jordbruksministern beredd att ändra på detta? Är jordbruksministern beredd att bryta ett vallöfte?
Fru talman! Vi diskuterade frågan om den här slaktmetoden, halal och koscher, i konstitutionsutskottet för några veckor sedan. Vi hade en ganska lång diskussion om detta. Det finns i Sveriges riksdag partier som lutar åt att man bör tillåta den här typen av slakt i Sverige. Jag tycker att det vore synd om vi hamnade på den linjen. Jag tycker att det här är slaktmetoder som måste betecknas som djurplågeri och är väldigt grymma. Det är den linje som har varit den svenska linjen fram till i dag. Jag hoppas att det kan vara det också i fortsättningen. Diskussionen förs, och jag tycker att man måste låta diskussionen föras. Vad som gör mig litet bekymrad är det sätt som jordbruksministern väljer att svara på. Jordbruksministern antyder grumliga motiv kring religionsfrågorna. Jag upplever det som ett sätt att försöka tysta debatten eller fiska poäng på ett mycket ojust sätt. Det är verkligen synd att jordbruksministern nedlåter sig till den nivån på debatten. Jag hoppas att jordbruksministern nu kan be om ursäkt för det.
Fru talman! Ingen är gladare än jag över det klarläggande som Gudrun Lindvall har gjort. Jag ber givetvis om ursäkt för att jag har misstolkat interpellationen. Jag vill dock säga att jag fortfarande tycker att interpellationen är utformad på sådant sätt att man kan få just den obehagliga känsla som jag fick. Den saken är för min del utagerad med detta klarläggande från Gudrun Lindvall. Det har absolut inte varit någon avsikt att tysta debatten. Jag delar tvärtom uppfattningen att detta är en fråga som måste kunna diskuteras. Men den måste också kunna diskuteras i det avseendet att de grupper som vill ha den här typen av slakt har rätt att väcka frågan. Även åsikter som man själv inte delar har rätt att framföras. Jag tycker att djurskyddslagens innehåll, att djur skall skonas från onödigt obehag och lidande när de förs till slakt, är mycket viktigt, liksom slutsatsen att djur skall vara bedövade när blodet tappas av. När jag säger att frågan inte en gång för alla är avgjord utan att man kan fortsätta att föra diskussionen är min förhoppning naturligtvis att vi skall kunna finna bedövningsmetoder som är förenliga med de religiösa och kulturella traditioner som kräver skäktning. Jag tror att detta är en fråga som vi inte en gång för alla kan avfärda från dagordningen, utan det är en fråga som vi kommer att få vända och vrida på många gånger. Vad jag bara vill ha sagt är att jag tycker att t.ex. den judiska lagstiftningen i många avseenden ger uttryck för mycket stor respekt och förståelse för djurs värde. Det är t.ex. inte korrekt att säga att det är en religion som bygger på en föråldrad inställning till djur. Självfallet är det viktigt att slaktmetoderna är sådana att vi skonar djur från lidande - så mycket vi nu kan göra det. Vi slaktar dem ju trots allt, men vi skall göra detta på ett för djuren så skonsamt sätt som möjligt. Men vi skall också, tycker jag, vara beredda att fortsätta föra en diskussion om det går att finna metoder som förenar våra höga krav på gott djurskydd med möjligheter till en slakt som överensstämmer med andra religioner och kulturer än den kristna.
Fru talman! För att klargöra vill jag säga att det inte finns någonting i min interpellation som säger att det finns någonting som är föråldrat hos någon religion. Det står så här: "Det tycks som om denna slaktmetod grundas på en föråldrad syn -". Jag hoppas att vi kan sluta med den diskussionen. Jag är glad att Annika Åhnberg nu tydligare säger att koscher och halalslakt på det sätt man kräver, nämligen utan bedövning, inte är aktuellt. Jag skulle vilja få ett ytterligare klargörande: Skall jag uppfatta det så att koscher och halalslakt så som man vill utföra den, nämligen utan bedövning, inte är aktuell i Sverige? Det har såvitt jag förstår också förekommit halalslakt där man har slagit ut medvetandet på djuret innan man har skurit. En sådan slakt tror jag att många skulle kunna acceptera. Det som vi diskuterar här, det som är stötestenen i denna diskussion, är om djuret får vara vid medvetande eller inte när ingreppet och blodavtappningen sker. Kan man hitta ett sätt att först slå ut medvetandet på djuret tror jag att ingen skulle motsätta sig att man sedan skulle skära det i halsen för att tappa ur blodet. Det är ju en väldigt liten skillnad mot vad man gör i dagens slakterier faktiskt. Där tappar man ju också djuren på blod, men man ser till att det inte finns något medvetande kvar hos djuret innan det sker. Men det är just det som är problemet här: Det man begär är ju att man skall slippa slå ut medvetandet på djuret innan snittet läggs. Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande om detta, för jag menar att jag fortfarande inte har fått svar på frågan om det finns något i de andra dimensioner som Annika Åhnberg ser i detta som skulle kunna påverka de lagar vi har i dag och öppna för en slakt som går till på det sätt som man begär, nämligen på obedövade djur. Det är ju det man begär. De som återkommer i frågan begär just att få göra det på det sätt som traditionen kräver, alltså på obedövade djur. Det är just det som är problemet i det här fallet. Det förs mycket diskussioner om man kan säga att det här är en del av religionen eller inte. Det finns också en mycket intressant diskussion i den motion som har behandlats i KU där man tittar på vissa sedvänjor och diskuterar vad som är religion och vad som är sedvänja. Det är en diskussion som naturligtvis måste föras på något sätt. Min interpellation utgår helt från djurskyddsaspekten, och jag och många med mig i Sverige menar alltså att koscher och halalslakt utan bedövning inte skall tillåtas. Det är precis det diskussionen handlar om. Jag hoppas att vi kan vara överens om att så är fallet. Om man vill jobba vidare och hitta ett sätt att först slå ut djurets medvetande för att kunna bedriva en slakt som de här grupperna skulle acceptera, ja, då ställs saken i en helt annan dager.
Fru talman! Jag kan bekräfta det Gudrun Lindvall säger: Djurskyddslagens föreskrifter om att djur skall skonas från onödigt obehag och lidande måste naturligtvis gälla liksom det att djuret skall vara bedövat när blodet tappas. Men diskussionen kan fortgå om vi kan finna något sätt att förena slaktmetoder som bygger på en hög ambitionsnivå när det gäller djurskydd med de religiösa traditioner och föreskrifter som är skälet till att man vill ha slakt med skäktningsmetoden. Jag tycker att det är viktigt, och jag delar också Gudrun Lindvalls uppfattning om det, att vi kan föra den diskussionen i en konstruktiv anda. Det känns bra att vi här har fått rensa luften och föra undan den andra och mer obehagliga debatten från dagordningen.
Fru talman! Jag måste nog tyvärr envisas med att fråga vad det betyder när Annika Åhnberg säger: Samtidigt är jag väl medveten om att frågan har flera dimensioner. Betyder det att det finns en öppning? Eftersom det här är en fråga som engagerar så många skulle jag vilja veta: Finns det i den konstruktiva debatt som nu skall föras - jag förmodar att det är det man gör när man bereder frågan på departementet - någon öppning för skäktning av obedövade djur, eller kan jag få en garanti för alla de grupper som uppvaktar mig om att någon sådan öppning icke är aktuell? Det man i så fall bereder är om det finns någon möjlighet att hitta en slaktmetod som skulle innebära att djurets medvetande slås ut först. Jag skulle vilja att Annika Åhnberg var mycket klar och tydlig i svaret, så att vi sänder ut klara signaler och så att folk vet. Det är många som följer den här debatten, och det är viktigt att de vet vad vi säger. Även om Annika Åhnberg kanske tycker att jag är litet tjatig skulle jag verkligen önska att hon var mycket klar i svaret.
Fru talman! Min formulering i svaret på interpellationen, att jag är medveten om att frågan har flera dimensioner, betyder bara just detta. Gudrun Lindvall ser detta som en utpräglad djurskyddsfråga, men andra människor ser detta inte enbart som en djurskyddsfråga utan också som en fråga av stor betydelse när det gäller möjligheten att utöva vissa religioner. Det är helt enkelt det som ligger i min kommentar att frågan har flera dimensioner. Det betyder emellertid inte att jag är beredd att gå ifrån djurskyddslagens krav på att djur skall skonas från onödigt obehag och lidande när de förs till slakt. Jag kan tyvärr inte bli mycket tydligare än så. Jag tycker att jag i alla fall har försökt vara så tydlig som möjligt och säga att djurskyddslagen givetvis skall gälla, men det är viktigt att vi för den här diskussionen kring våra möjligheter att utveckla slaktmetoder som kan förenas med möjligheterna att utöva andra religioner. Mycket tydligare än så kan jag inte bli. Jag hoppas att jag skall ha klargjort min inställning tillräckligt nu.

Fru talman! Olle Lindström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att ett antal fiskare inte skall förbjudas att utöva sitt yrke som näringsidkare eller alternativt om jag är beredd att medverka till att ersättning utgår till de berörda fiskarna. Olle Lindström har hänvisat till Fiskeriverkets beslut om laxfisket under 1997. Fiskeriverket skall enligt sin instruktion verka för en ansvarsfull hushållning med fisktillgångarna så att de ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Fiskeriverkets föreskrifter för fisket skall först och främst utgå från vad som är biologiskt lämpligt och därmed skapa ett uthålligt fiske. Förvaltningen av Östersjöns laxbestånd är till stor del en internationell angelägenhet som regleras gemensamt inom ramen för Fiskerikommissionen för Östersjön. Fiskerikommissionen antog vid ett extra möte i februari i år en långsiktig aktionsplan för den vilda Östersjölaxen. Planen kommer nu att följas upp på nationell nivå. Det är särskilt svårt att fatta beslut om hur och var laxfisket får bedrivas eftersom de vilda laxbestånden har drabbats hårt av sjukdomen M74 och numera utgör mindre än 10 % av Östersjöns totala laxbestånd. Det gäller att i möjligaste mån se till att undvika fångst av vild lax för att säkerställa reproduktionen. Den största mängden vild lax fångas i och utanför älvar med vilda bestånd. Därav följer att bestämmelser av den karaktär som Fiskeriverket nyligen beslutat om är nödvändiga mot bakgrund av vår nuvarande biologiska kunskap om vildlaxbestånden. Fredningstiderna utanför vattendrag är därför enligt Fiskeriverket för närvarande den enskilt viktigaste åtgärden för skyddet av laxstammarna. Bestämmelserna skall dessutom bidra till att så mycket som möjligt av den odlade laxen fiskas upp. Därför innehåller verkets beslut också föreskrifter om s.k. terminalfiskeområden utanför de utbyggda älvarna. I dessa områden tillåts ett mer omfattande fiske än tidigare. Jag har erfarit att Fiskeriverkets beslut har överklagats. I överklagandet yrkas bl.a. på dispens från Fiskeriverkets föreskrifter om laxfisket. Fiskeriverket har ännu inte med eget yttrande överlämnat ärendet till regeringen. Jag vill inte föregripa den kommande beredningen av ärendet och regeringens blivande beslut. Fiskeriverket har betalat ut bidrag till de yrkesfiskare som berörts av beslut om restriktioner för fiske. En förutsättning för att erhålla ett sådant bidrag är att sökanden med loggböcker över fisket styrker tidigare fiske och också visar i vilken omfattning vederbörande är beroende av detta fiske. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat är jag inte beredd att vidta några åtgärder av det slag Olle Lindström har tagit upp.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation, även om jag inte är nöjd med det. För drygt ett år sedan hade jordbruksministern och jag en debatt i dessa frågor. Jordbruksministern förstod då det problem som uppstått för vissa fiskare och lovade ta mina synpunkter med sig. Efter Fiskeriverkets senaste beslut den 5 mars i år kan jag konstatera att berörda fiskare diskrimineras om möjligt än värre än tidigare. Läget är därmed så allvarligt att jag vill ta upp frågan igen. Jag vill först klargöra att jag har all respekt för det jordbruksministern anger i svaret om en ansvarsfull hushållning med fisketillgångarna utifrån vad som är biologiskt lämpligt. Däremot har jag ringa förståelse för det sätt på vilket Fiskeriverket begränsar laxfisket och motiveringarna för detta. Jag återkommer till det. Sedan 1983 har fiskarna i norra delen av Bottenviken tvingats leva med stora inskränkningar i verksamheten genom fredningstider som gäller under laxens uppgång i älvarna. Genom dessa stora ingrepp i deras yrkesutövning och fiskerättigheter har huvuddelen avvecklat sina företag. Fortfarande finns det dock ett antal fiskare kvar - yrkesfiskare och också hobby och deltidsfiskare. Laxfisket har stor ekonomisk betydelse och är därmed avgörande för flertalet yrkesfiskares fortsatta existens. Genom den förlängda fredningstiden är risken stor att många tvingas ut i arbetslöshet. Påståendet att den största mängden vild lax fångas i och utanför älvar med vilda bestånd är mycket tveksamt, för att inte säga felaktigt. I varje fall gäller det inte generellt alla vildlaxälvar. I Kalix skärgård finns två yrkesfiskare och några hobbyfiskare. Avståndet mellan yrkesfiskarna och deras redskap är så långt att de får köra en snabbgående båt i 30 till 40 minuter för att nå varandra. Laxfisket betyder mycket för dessa fiskare och har en mycket marginell påverkan på vildlaxbeståndet. Det är i Östersjön som huvuddelen av laxfisket sker - Bland befolkningen, fiskare, ja t.o.m. myndighetspersoner finns ingen acceptans för Fiskeriverkets beslut. Det anses orealistiskt och nästintill löjeväckande. Enligt min mening är det ur rättssynpunkt allvarligt. Jordbruksministern säger att ersättning utgår till de drabbade fiskarna baserat på uppgifterna i loggböckerna om tidigare fiske. Vad tror jordbruksministern att det står i loggboken om laxfiske det året fredningstiden varade till den 24 eller den 30 juni? Det är alldeles självklart att ersättningen blir försumbar när laxfisket var försumbart på grund av laxfiskeförbud. En fiskare i Kalix skärgård har fått 12 000 kr sedan 1983. Min fråga blir då: Varför skall vissa fiskare behandlas sämre än andra? Att förbjuda laxfiske för vissa näringsidkare utan att fullt ut ersätta dessa strider enligt min mening mot fördraget mellan EU:s medlemsstater. Dessutom måste man ifrågasätta om det inte också strider mot grundlagen och principerna om likhet inför lagen och mänskliga rättigheter. Tror verkligen jordbruksministern att man kan öka laxfisket i norra Östersjön genom att förlänga förbudstiden? I svaret anges ju att man ökar fisket i norra delen av Östersjön.
Fru talman! Att jag går upp i denna debatt är kanske inte så förvånande, eftersom jag har deltagit i ett antal debatter om lax tidigare i denna kammare. Det har framför allt handlat om omsorgen om den vilda laxen som, precis som Annika Åhnberg säger, utgör ungefär 10 % av laxbestånden i Östersjön. Tyvärr utsätts den vilda laxen för hotet om M74 i större utsträckning än den odlade. Det som nu har skett - att man i kommissionen i Warszawa har börjat titta på hur man skall rädda den vilda laxen - är mycket positivt. Det känns som att det äntligen börjar hända någonting. Jag måste också säga att jag till skillnad från interpellanten är rätt nöjd med Fiskeriverkets beslut. Jag tycker att det känns som ett steg i rätt riktning. Jag kan inte se annat än att de fiskare som finns utefter Norrlandskusten kommer att gynnas av att man flyttar alltmer av kvoten upp till Norrlandskusten från Östersjön. Ett sätt att komma till rätta med fisket i blandade bestånd är, vilket jag framförde vid den interpellationsdebatt vi hade sist med jordbruksministern, att man lägger fisket utefter Norrlandskusten och ser till att det inte fiskas i anslutning till de älvar som har vildlaxbestånd. Man bör försöka lägga fisket på andra håll, så att man vet att det är odlad lax som fiskas. Den odlade laxen behöver fiskas. Är man garanterat säker på att det är odlad lax som fiskas skall beståndet beskattas ganska rejält, så att vildlaxen inte konkurreras ut. Jag vill egentligen bara säga att jag hälsar den delen av beslutet med glädje. Jag tror att det kan vara en början till att vi räddar vildlaxen. Jag tror emellertid att man så småningom måste vara mer konsekvent, så att man inte hamnar på nivån 50/50, dvs. att 50 % av laxen skall tas upp efter Norrlandskusten och 50 % nere i Östersjön med blandade bestånd. Hoten är ju akuta. Jag tror att utvecklingen måste gå mot att mer fiske än så läggs utefter Norrlandskusten. Min önskan är att det inte skall fiskas alls på blandade bestånd. Jag kan inte se annat än att det skulle gynna de norrländska fiskarna. Då får de en större del av laxkvoten. Samtidigt är det också viktigt att se till att den lilla spillra som i dag finns kvar av vildlaxen inte beskattas. Såvitt jag förstår är det ambitionen i beslutet. Att vi har agerat beror också på att vi anser att de drivgarner som finns i Östersjön ger bifångster i form av tumlare, men det är kanske framför allt omsorgen om laxen vi skall diskutera i denna debatt. Jag skulle vilja höra med jordbruksministern om man kan tänka sig att så småningom göra ännu större förskjutningar. Nu säger man att 43 000 laxar skall tas upp efter Norrlandskusten och 64 500 nere i Östersjön. Hur långt kan ni tänka er att gå? Känner ni att detta är ett första steg? Kan ni tänka er att gå längre än 50/50? Hur ser ambitionen ut? Jag skulle vilja höra litet om hur ni tänker er framtiden.
Fru talman! Låt mig först säga att jag kan förstå upprördheten hos de berörda yrkesfiskarna över att möjligheterna att fiska blir beskurna, men omsorgen om den vilda laxen måste väga mycket tungt. Vi har undertecknat konventionen om biologisk mångfald, och vi vet att den vilda laxen är en mycket liten andel av laxbeståndet i Östersjön. En av våra få möjligheter att klara av konststycket att fiska den odlade laxen men inte den vilda är att använda de metoder som Fiskeriverket har angett i sitt beslut. Vi kan inte skilja laxarna ifrån varandra i själva fisket, men däremot vet vi att det finns en skillnad i vandringsmönster - den vilda laxen vandrar upp något tidigare än den odlade laxen. Syftet med fredningstiderna är att se till att den vilda laxen har en chans att hinna undan och upp i älvarna innan man tillåter fiske på den odlade laxen. Olle Lindström talar om att tidsbestämmelserna kullkastar möjligheterna för yrkesfiskarna. Det är i princip åtta dagar i juni det handlar om. Förändringen från förra året till detta år gäller åtta dagar i juni. Dessutom fångar man den mesta laxen under månaden juli. Därför måste jag säga att jag tvivlar på att den här förändringen av fredningstiderna verkligen skulle innebära en så stor försämring. Till detta skall det som Gudrun Lindvall säger läggas, nämligen att vi gör en förändring när det gäller fördelningen av den svenska laxkvoten. 40 % av den skall tas utmed Det är Fiskeriverket som har ansvaret för att göra den här fördelningen - inte Jordbruksdepartementet. Fiskeriverket har också meddelat att man avser att nästa år ytterligare förskjuta fördelningen, så att det blir 50 % utmed Norrlandskusten och 50 % söderut i Vad som kan hända på litet längre sikt beror naturligtvis på hur framgångsrika vi nu är i arbetet med att rädda den vilda laxen i Östersjön. Jag noterar att Gudrun Lindvall är glad över de framsteg som nu görs. Det är roligt att för en gångs skull få glädja Gudrun Lindvall. Jag vill också gärna säga att den aktionsplan för den vilda östersjölaxen som nu har antagits av Fiskerikommissionen för Östersjön bygger på de svenska ståndpunkterna och på ett mycket aktivt svenskt agerande. Den har som ambition att de vildlaxproducerande älvarna år 2010 skall ha återfått 50 % av sin produktionskapacitet när det gäller vild lax. Metoderna för att man skall nå dit måste naturligtvis vara många och omfatta både ett internationellt samarbete och ett nationellt agerande. Fiskeriverkets beslut för detta år är naturligtvis en konsekvens av dessa planer och står helt i samklang med de ambitionerna. Vi måste öka våra ansträngningar för att klara av den mycket svåra situationen för den vilda laxen. Det är skälet till det svenska nationella agerandet. Jag har svårt att se att vi kan använda andra metoder som skulle kunna ge oss dessa möjligheter. Jag vet inte om interpellanten har några sådana metoder att föreslå. Vi har ju med ljus och lykta i många år sökt efter möjligheter att rädda den vilda laxen. Detta är en av de verkningsfulla metoder som vi har, och vi måste ta detta ansvar. Men, som sagt, jag skall inte föregripa regeringens prövning av Fiskeriverkets beslut. Ärendet har överklagats och kommer att överlämnas till regeringen för vidare handläggning.
Fru talman! Som jag sade tidigare skall man givetvis ha omsorg om den vilda laxen. Det har även jag. Men det handlar ju också om hur man begränsar det hela. Jag vill påstå att det finns ett litet antal fiskare utanför de outbyggda älvarna. Jag tog Kalix som exempel. Där är det i varje fall inga problem för laxen att passera. Det är så långt mellan fiskarna att det inte finns någon risk för att laxen skall hamna i alla fiskeredskapen. Det är inte fråga om åtta dagar. Förlängningen är åtta dagar, men fredningstiden är längre. Det beslut som Fiskeriverket har fattat innebär att man bildar s.k. Man säger att man skall öka Norrlandsfiskets andel. Men det spelar ingen roll hur många procent man lägger till om fredningstiden är så lång att man inte har någon möjlighet att ta upp dessa procent. Det står också att den andel av fiskekvoten som man inte har hunnit ta upp före den 30 september skall gå till fisket i de södra delarna. Problemet är att det med en utökad fredningstid på en månad och åtta dagar inte finns någon realistisk möjlighet att öka laxfisket norr om den nämnda latituden, 59,30 . I stället blir resultatet en minskning i jämförelse med den tidigare kvoten och en ökning av fisket i södra Östersjön. Det handlar ju om företagare som skall försöka leva på det här. Det går faktiskt att begränsa detta på ett annat sätt. Det handlar om fiskeföretag som har investerat stora belopp i båtar, redskap, vakuumpackmaskiner, fryshus m.m. Den fredningstid som Fiskeriverket nu har beslutat om, från den 1 april till den 18 juni - dessutom skall man på nåder ge dispens efter den tiden - är snarare ett näringsförbud än en begränsning av fisket. Mot den bakgrunden är jag förvånad över att jordbruksministern inte är beredd att vidta några åtgärder. Laxfiskeförbudet begränsar ju också övrigt fiske. Under förra sommaren, 1996, var det väldigt gott om lax. Det var så mycket lax att fiskarna inte kunde ha ute alla sina redskap. De hade inte ork att lyfta ut all lax, eftersom det var förbud. Jag var själv på plats under en dag för att se hur det gick till. Jag vet precis hur svårt fiskarna hade det. Därför menar jag att det här är någonting som man måste ta itu med och göra någonting åt. Man kan inte fortsätta så här. Dessutom handlar det om ersättningsfrågan. Jordbruksministern säger att fiskarna har fått ersättning. Men hur skall man kunna få en skälig ersättning när den baseras på fiske som har skett under förbudstid, förbudsår? Som jag sade har en fiskare fått 12 000 kr. Det betyder att det i loggböckerna inte kan finnas några laxfiskefångster när det har varit förbud under den tid då laxfiskeuppgången i älvarna sker. Om man inte är beredd att göra någonting åt det här innebär det faktiskt att man mer eller mindre utrotar det kustfiske som finns i norra Sverige.
Fru talman! Vi har uppe ett ärende i EU-nämnden i morgon som visar att det finns problem med fisket på många ställen. Det har börjat ske en utfiskning. Helt plötsligt står man inför situationen att man tillfälligt måste begränsa fisket för att det skall bli hållbart - trots att man har gjort stora investeringar. Det börjar faktiskt bli mer en regel än ett undantag att det är så med fisket i världen. Det är utfiskat, och man måste införa begränsningar. Det är inte så konstigt. I det här fallet försvåras det hela naturligtvis av att det finns ett blandat bestånd av vilda och odlade laxar. Jag förmodar att Olle Lindström också inser att det inte finns så många åtgärder att vidta för att rädda den vilda laxen. Det är dessutom bråttom. Klockan är mer än fem i tolv. Om man inte vidtar åtgärder finns det en stor risk att den vilda laxen försvinner. Då har vi blivit av med en art som vi enligt alla konventioner skall bevara. Det vore naturligtvis fruktansvärt. Som Olle Lindström säger finns det mycket lax, men det är odlad lax. Jag har uppfattat det här beslutet som att man har försökt koncentrera fisket på de ställen där den odlade laxen finns. Man har försökt att i detalj titta på hur man skall göra för att inte fiska den vilda laxen. Jag hoppas, Olle Lindström, att vi alla tre kan hålla med om att det är en ambition som vi måste ha. Det som är litet oroande är naturligtvis det som står i § 2.3. Om man inte klarar av att fiska upp laxen till den 30 september skall den delen av kvoten gå tillbaka till Östersjön. Jag hoppas att regeringen och Fiskeriverket som handhar de här frågorna mycket noggrant ser över vad det innebär i praktiken. Det får inte bli så som Olle Lindström säger, nämligen att en allt mindre kvot blir kvar utefter Norrlandskusten. Tanken är ju att det skall tas upp mera lax utefter När det gäller detta med att glädja mig kan jag ge ett löfte till Annika Åhnberg. Det kommer att beredas många tillfällen här i riksdagen att glädja mig i interpellationsdebatter.
Fru talman! Olle Lindström säger att han också värnar om den vilda laxen. Men det verkar vara en läpparnas bekännelse, eftersom det inte tar sig något konkret uttryck i något förslag om hur detta värnande skall gå till. Jag är faktiskt litet besviken över att Olle Lindström inte kan ge någon erkänsla för försöken att både värna den vilda laxen och att tillgodose yrkesfiskarnas behov. Det är ju faktiskt det vi gör genom att inrätta terminalfiskeområden, vilket sker för första gången i år. Det är områden som är utvalda och lokaliserade för att man där skall kunna fiska den odlade laxen efter fredningstidens utgång. Det är ett försök att möta yrkesfiskets behov. Som Gudrun Lindvall har påpekat finns den odlade laxen i överflöd. Det råder det inga delade meningar om. Problemet är de där nålarna i höstacken, de vilda laxarna som vi skall försöka undvika att fiska upp. Något som Gudrun Lindvall förmodligen inte tycker är lika glädjande är att vi i år tillåter ett fiske utanför Kalixälvens mynning. Kalixälven är en vildlaxbärande älv, och det bedöms att bestånden där klarar av det. Vi anstränger oss alltså till det yttersta för att också möta yrkesfiskarnas behov, så jag tycker nog att Olle Lindström kunde vara litet mer nyanserad i sina ställningstaganden. Jag har litet svårt att förstå vad det skulle vara för fel med att den del av kvoten som inte kan fiskas upp lokaliseras söderut efter fredningstidens utgång. Vad är alternativet, att man över huvud taget inte skulle fiska upp den? Det är ett rimligt och väl avvägt sätt att hantera problemen. Att det finns problem är alla naturligtvis införstådda med, men vi måste ju trots allt inse att det som skapar problem är de begränsningar som naturen nu ger oss och som mycket möjligt har ett samband med vårt eget tidigare beteende. Orsakerna till sjukdomen M74 är ännu inte helt utredda, men det är troligt att det har ett samband med den negativa miljöpåverkan vi har åstadkommit i Östersjön. Nu måste vi faktiskt ta vårt ansvar för den biologiska mångfalden, för att bevara den genetiska resurs som den vilda laxen utgör. Ambitionen är naturligtvis att vi skall kunna förena ett bevarande av vildlaxstammarna med ett bevarande av yrkesfisket, och det är steg i den riktningen som Fiskeriverket försöker ta med sina beslut att omlokalisera en större del av kvoten till Norrlandskusten, att inrätta terminalfiskeområden och tillåta ett visst fiske utanför Kalixälven. Fru talman! Jag tycker nog att det görs en hel del ansträngningar för att möta de krav som yrkesfisket utmed Norrlandskusten har.
Fru talman! Jag vet inte om jordbruksministern känner till platsen, men det är långt från Kalix älvs mynning till förbudsgränsen. Dessutom är det en så liten del av det totala laxfisket, även vildlaxfisket, som sker i Norrland. Det handlar om enstaka procent. Det är i Östersjön man måste göra begränsningarna i större omfattning än tidigare. Det är inte så, som sägs, att det största fisket sker utanför vildlaxälvarna. Terminalfiskeområden är väl bra, men hur kan man tro att man skall kunna öka fisket av odlad lax uppe i norr när man samtidigt utökar fredningstiderna? Man har inte klarat 25 % tidigare, hur skall man klara 25 % nu när man ökar fredningstiderna? Om det är något som är en läpparnas bekännelse så är det just det, att påstå att man ökar fisket i Norrland samtidigt som man ökar fredningstiden. Alla förstår att det här är en omöjlig ekvation. Det borde också jordbruksministern förstå. Jag tror säkerligen att M74 är en sjukdom som vi alla skall vara vaksamma över och att vi skall göra allt för minska riskerna för den. Jag har fiskat lax i Luleälven sedan 50-talet, och laxfisketillgången och sjukdomarna har fluktuerat mellan åren. Sjukdomarna har tidigare haft andra namn än M74, men det har också tidigare funnits sjukdomar. Jag tror att man litet grand överdriver det här. För den skull vill jag inte påstå att man inte skall ha begränsningar, men fredningstiderna får inte vara så långa att man utblottar de fiskare som finns i norra Sverige. I så fall har vi förlorat mycket, och dessa fiskare går till arbetslöshet.
Fru talman! Det är ett oerhört viktigt arbete att försöka bevara och utöka vildlaxbestånden i Östersjön. Det är en fråga av mycket stor betydelse, och vi måste naturligtvis öka våra ansträngningar ytterligare i den riktningen. Det är också ambitionen med Fiskeriverkets förslag för innevarande år. Jag kan bara upprepa vad jag har sagt tidigare. Såvitt jag kan förstå är det framför allt under juli månad som man kan fånga de stora mängderna lax. Jag har åtskilliga gånger mött kravet på en omfördelning av kvoten i den storleksordning som vi nu har beslutat. Det förvånar mig mycket att Olle Lindström nu säger att detta var ett meningslöst beslut. Jag tror inte att den uppfattningen delas av alla berörda. Naturligtvis är ambitionen att vi skall kunna gå vidare och utöka yrkesfiskets möjligheter, men detta är beroende av hur framgångsrika vi är i arbetet på att bevara vildlaxen. Om vi lyckas med det arbetet kommer naturligtvis också fisket att kunna få mer gynnsamma möjligheter i framtiden. Men om vi går den omvända vägen kommer vi att få ett ännu mindre bestånd av vildlax kvar, och då kommer vi kanske inom en snar framtid att bli tvungna att tillgripa ännu mycket hårdare restriktioner. Även om situationen är plågsam för yrkesfisket tror jag att den väg vi nu går är den enda riktiga vägen att gå om vi skall kunna säkra möjligheterna både att bevara och utveckla yrkesfisket och att bevara och utveckla vildlaxstammarna.

Herr talman! Catherine Persson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att klarlägga behovet av cytologassistentutbildning för framtiden, om jag avser att verka för att cytologutbildningens innehåll och längd utreds samt om jag är beredd att utreda och överväga förslag om ändrad ansvarsfördelning avseende planering, genomförande och finansiering av cytologassistentutbildningen. Jag vill först framhålla att jag kan förstå Cathrine Perssons oro för den framtida utbildningen inom ett för sjukvården så viktigt område som cancerdiagnostik. De senaste reformerna inom högskolan har emellertid ändrat planeringsförutsättningarna, och jag vill först redogöra för dessa. Cytologassistenter har en grundutbildning som biomedicinska analytiker, tidigare laboratorieassistenter. Denna utbildning har de senaste åren förlängts från 90 poäng till 120 poäng. Utbildning i klinisk cytologi anordnades tidigare som påbyggnadsutbildning och omfattade då 24 poäng, dvs. den sammanlagda utbildningstiden till cytologassistent omfattade Vid den avreglering av högskolan som 1993 års högskolereform innebar avskaffades de tidigare allmänna utbildningslinjerna, och i stället infördes en examensordning. För sådana utbildningar som leder till yrken som i någon mening är reglerade i lagar och förordningar infördes särskilda yrkesexamina. Eftersom de biomedicinska analytikernas yrke inte är reglerat infördes inte heller någon särskild examen för denna yrkesgrupp. Därför beslutar varje högskola själv om denna utbildning. Utbildningen för biomedicinska analytiker har efter högskolereformen förlängts generellt till 120 poäng och utvecklats olika vid de olika vårdhögskolorna och med delvis skilda benämningar på utbildningen. Högskolereformen och avregleringen av högskoleutbildningarna förändrar också förutsättningarna för eventuella påbyggnadsutbildningar. Eftersom grundutbildningen har förlängts och därmed fått ett delvis annat innehåll har också påbyggnadsutbildningarna förändrats eller kanske upphört. De enda som för närvarande kan överblicka detta är de enskilda vårdhögskolorna som ansvarar för planeringen av utbildningarnas innehåll. 1994 års behörighetskommitté, som lade fram ett betänkande hösten 1996, föreslog att en ny reglering införs för biomedicinska analytiker som innebär att yrkestiteln skyddas. Vidare föreslog kommittén att utbildningen för biomedicinska analytiker regleras genom att en särskild yrkesexamen införs i högskoleförordningen och att bara de som har avlagt en sådan yrkesexamen skall ha rätt att kalla sig biomedicinska analytiker. När det gällde cytologassistenterna ansåg kommittén att om grundutbildningen för biomedicinska analytiker regleras kommer intresset för cytologutbildningen att öka. Remissbehandlingen har nyligen avslutats, och jag har erfarit att socialministern avser att i höst lägga fram en proposition om en ny lagstiftning. I det sammanhanget kommer regeringen naturligtvis att överväga om en ny yrkesexamen skall införas och i så fall också målbeskrivning för denna.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 Under läsåret 1995/96 flyttades sju landstings vårdhögskolor över till den statliga högskolan. På dessa orter är den statliga högskolan huvudman för vårdutbildningarna. Det är dock fortfarande landstinget som finansierar utbildningarna och som i ett utbildningsavtal beställer vårdutbildningar, dvs. fastställer det minsta antalet examina inom en avtalsperiod. I t.ex. Linköping skall sedan universitetet därutöver erbjuda kurser för fort och vidareutbildning inom vårdområdet. På de orter där vårdutbildningarna är överflyttade till statliga högskolor kan därför högskolan i samråd med landstinget ge påbyggnadsutbildning i klinisk cytologi för landstingets medel. Därmed vilar ett stort ansvar på landstingen att framhålla vilket behov de har av olika påbyggnadsutbildningar så att det finns tillräckligt med kvalificerad personal för den framtida hälso och sjukvården. På de orter där landstingen fortfarande är huvudmän för vårdhögskolorna är det naturligtvis bara landstingen själva som kan se och vidta åtgärder mot en eventuell framtida brist på cytologassistenter i den egna verksamheten.

Herr talman! Det nuvarande systemet för vår högskola bygger på att högskolorna själva i allt väsentligt fattar beslut om sina utbildningar. Det betyder naturligtvis inte att de gör detta oavsett och utan hänsyn tagen till arbetsmarknaden. När det gäller den offentliga arbetsmarknaden förekommer självklart också kontakter mellan högskolorna och företrädare för olika yrkesområden. I fråga om landstingen och utbildning av vårdpersonal finns en speciell situation genom att landstingen ända fram till nu, och fortfarande i betydande utsträckning, själva ansvarar för vårdutbildningarna. Det har naturligtvis också inneburit att man har kunnat anpassa utbildningen och dess dimensionering och inriktning med hänsyn tagen till landstingens behov. Jag tror att det här systemet i grunden är det enda möjliga. Det är omöjligt för staten att överblicka varje specifikt utbildningsbehov och reglera det på nationell nivå. Det gäller också i det här fallet. Ändå vill jag gärna säga att det finns vissa problem och vissa nackdelar med det här systemet, som med de flesta system naturligtvis. En sådan är att det är svårt att få en riktig överblick över situationen. Den ena högskolan är naturligtvis inte alltid helt medveten om vad den andra gör. Det kan möjligen leda till vissa problem. I den mån som landstingen uppfattar att det finns problem när det gäller att få fram kompetenta cytologer är jag övertygad om att man både enskilt och samlat, t.ex. genom Landstingsförbundet, tar upp en diskussion med någon eller några högskolor om en eventuell påbyggnadsutbildning, om en sådan är nödvändig. Det finns ju en kvalificerad utbildning i botten. Men om en sådan är nödvändig, utöver vad som i dag erbjuds, borde det inte vara några svårigheter för landstingen att ta upp diskussioner med en högskola om att anordna en sådan utbildning. Det är, som påpekades av Catherine Persson, en mycket begränsad yrkeskategori det här handlar om. Till sist vill jag ändå säga, som jag också framförde i mitt svar, att vi får överväga om man behöver införa en särskild yrkesexamen i samband med att vi utformar en proposition på grundval av 1994 års behörighetskommitté. I så fall blir också utbildningen på det här området reglerad på ett annat sätt än vad som är fallet i dag. Då får man naturligtvis också ta ställning till om grundutbildningen är tillräcklig eller om det därutöver behövs en påbyggnadsutbildning.

Herr talman! Det pågår förhandlingar mellan staten och vissa landsting när det gäller övergången från landstingen till den statliga högskolan. Detta är i enlighet med ett enigt riksdagsbeslut som fattades på våren 1994. Däremot finns inget krav från statens sida på att de landstingskommunala vårdhögskolorna skall övergå till staten. Det är ett frivilligt åtagande från landstingen. Fördelen med detta är, och det var också bakgrunden till riksdagens beslut, att man därigenom skulle kunna få en bättre vårdutbildning, med ökad kvalitet och en närmare koppling till den vetenskapliga högskoleutbildningen. Men det är helt rätt som Catherine Persson säger, att samordningen mellan olika utbildningar inte direkt påverkas av detta. Precis som när det gäller andra högskoleutbildningar bestämmer den statliga vårdutbildningen själv om sin utbildningsuppläggning, utöver det som är fastställt av särskilda examensbestämmelser. I den mån det behövs någon samordning utöver den som landstingen själva kan åstadkomma är naturligtvis statsmakterna beredda att åta sig det. Jag är dock inte säker på att det verkligen behövs. Det är en sak som vi får bestämma i samband med att vi tar ställning till Behörighetskommitténs betänkande. Finansieringen är en överenskommelse mellan staten och landstingen i de olika sammanhangen, och några förändringar därvidlag är för närvarande inte planerade. Man får se på sikt hur det skall utvecklas.

Debatten inleds med att finansministern för riksdagen redovisar vårpropositionen. Därefter genomförs en debatt i enlighet med de regler som överenskommits mellan företrädare för riksdagens partier och som framgår av talarlistan. Vid dagens debatt kommer ett nytt tidtagningssystem att prövas. Debattdeltagarna kan själva kontrollera tidsåtgången via monitorn som är placerad på bordet framför podiet. Men vi kommer dessutom att som förut lämna skriftliga meddelanden om förbrukad tid. Jag överlämnar härmed ordet till finansminister

Fru talman! Sällan har jag känt en sådan glädje som när jag nyss lade 1997 års ekonomiska vårproposition på riksdagens bord. För när annars kan en finansmininister glädjas i sin ämbetsutövning än när han kan presentera ett program som sätter in stora resurser, som är hederligt intjänade och inte upplånade av utländska bankirer, för att skapa nya jobb och bekämpa arbetslösheten, och samtidigt befäster allt starkare statsfinanser och värnar ett fast penningvärde? Det är förvisso remarkabelt att vi har nått dithän. Det var inte länge sedan som vi befann oss i en helt annan position. Sverige hade för några år sedan OECD-områdets största budgetunderskott. På några år slogs över 500 000 jobb ut, och den fulla sysselsättningen avlöstes av en lika hög som fördärvlig arbetslöshet. Det var skyhöga räntor, minskande produktion, ras i investeringarna och den tröstlösa synen av fabrikslokaler som stod tomma och förföll. Företag som slogs ut - det var illa nog. Människor som slogs ut - det var än värre. Ingenting väcker ett mer berättigat ursinne än när människor som vill och kan arbeta förvägras att göra detta. Fru talman! Uppgiften att vända denna utveckling har gått före allting annat. Det måste ske snabbt, och i en omfattning som få trodde var möjlig. Det föll på den socialdemokratiska regeringens lott att vid sitt tillträde i oktober 1994 inleda det mödosamma saneringsarbetet. Praktiskt taget alla människor har fått bidra till budgetsaneringen. Att den har inneburit inte bara nedskurna utgifter utan även höjda skatter har förbättrat det fördelningspolitiska utfallet. Men ändå har bördorna känts tyngst hos de mest utsatta grupperna - hos dem som redan i utgångsläget hade de minsta ekonomiska marginalerna. Därför är det glädjande att vi nu kan se resultaten börja komma, och det snabbare än vi själva hade räknat med. De offentliga finanserna har förbättrats i en takt som saknar internationellt motstycke. I år kommer Sverige att med råge klara den nivå på underskottet, högst 3 %, som regeringen satt som mål. Nästa år, 1998, är målet ambitiösare. Då skall de offentliga finanserna vara i balans. Räntorna har gått ned avsevärt. Sverige är praktiskt taget det enda landet där löntagarnas och pensionärernas inkomster inte gröps ur av stigande priser. Den starka exportutvecklingen gör att vi kan amortera utlandsskulden. De kraftigt ökade investeringarna lägger en stabil grund för stigande produktion och inkomster i framtiden. Denna goda utveckling har ännu inte resulterat i en bättre arbetsmarknadssituation. Tvärtom var sysselsättningsutvecklingen förra året en besvikelse - i Sverige och i hela Europa. Fru talman! Ingenting är viktigare för oss socialdemokrater än att med all den kraft och fantasi vi är mäktiga bekämpa arbetslösheten. Nu återvinner vi den handlingsfrihet som hade gått förlorad. Sverige är i dag ett av de få länder som kan sätta in mer resurser för att öka sysselsättningen utan att äventyra de allt starkare offentliga finanserna. Målet att underskottet skall vara borta 1998 skall vi infria. Den positiva utvecklingen av de offentliga finanserna skapar ett utrymme utöver detta som regeringen vill använda för att genomföra ett fempunktsprogram för arbete och utbildning. Delar av det programmet skall vi börja genomföra redan i år. Den första punkten gäller vården, omsorgen och skolan. Detta är omistliga delar av välfärden - de verksamheter som alla människor värdesätter. Regeringen tillför 4 miljarder kronor redan i år, och totalt 8 miljarder årligen fr.o.m. 1998. Vi höjer kvaliteten genom att temporärt tillämpa den s.k. Kalmarmodellen över hela landet från den 1 juli i år. Besluten om hur resurstillskottet av nya pengar skall disponeras bör fattas lokalt. Men det är ingen tvekan om vad de flesta människor anser: Pengarna skall gå till en bättre vård, en bättre omsorg och en bättre skola. På vissa håll kan befintliga arbetstillfällen värnas, på andra håll kan nya jobb skapas. Den andra punkten gäller utbildningen. Sverige står inför en andra utbildningsrevolution. Den högre utbildningen byggs ut ytterligare. Den kvalificerade yrkesutbildningen förstärks. Vuxenutbildningen inom kunskapslyftet utökas än mer. En ny modern lärlingsutbildning införs. Välutbildade människor hävdar sig bättre på arbetsmarknaden och gör att Sverige blir mer konkurrenskraftigt. Många orter i landet kommer att stimuleras. Det blir nya idéer, nya företag och nya arbetstillfällen. Den tredje punkten gäller att utveckla arbetsmarknadspolitiken. Genom att vi tillför ökade resurser kan kvaliteten höjas och arbetsmarknadsutbildningen hållas uppe. Vi erbjuder äldre arbetslösa en tillfällig avgångsersättning under 1997. Dessutom aviserar vi förslag om en s.k. generationsväxling. Vi föreslår också regelförändringar för att öka det lokala inflytandet och göra det möjligt att använda arbetslöshetsersättningen mer flexibelt. Den fjärde punkten gäller att skapa hållbar tillväxt. Det skall ske genom omfattande lokala investeringsprogram. Det skall ske genom investeringar i ny energiproduktion, effektivare energianvändning, ökad forskning och utveckling. Det skall också ske genom ett nationellt investeringsprogram för infrastrukturen. Det handlar bl.a. om Botniabanan och Inlandsbanan, men även om storstadsprojekt i Stockholm och Göteborg. Den femte punkten gäller att ytterligare förbättra företagsklimatet i Sverige. Regeringen föreslår skattesänkningar, framför allt för de mindre företagen. Det blir lättnader i ägarbeskattningen och i skattereglerna för fåmansbolagen samt en utvidgning av sänkningen av arbetsgivaravgifterna för små företag. En viktig insats avser sänkt produktionsskatt på vattenkraft, som är särskilt viktig för den elintensiva industrin. Mer pengar avsätts också för att stödja kooperativt och kvinnligt företagande. För att klara en ökad sysselsättning under de kommande åren måste lönebildningen fungera bättre. Detta är ett ansvar främst för arbetsmarknadens parter. Regeringen studerar nu de synpunkter som kommit från parterna i syfte att reformera lönebildningen. Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning för att arbeta vidare med olika konstruktiva förslag, bl.a. för att förstärka medlingsfunktionen. Fru talman! De insatser som jag har nämnt finansieras till en mindre del genom höjd tobaksskatt och engångsvisa besparingar. Till största delen finansieras de genom ett växande överskott i de offentliga finanserna under de kommande åren. Regeringen vill nu precisera det mål om överskott i de offentliga finanserna fr.o.m. 1999 som riksdagen tidigare har ställt sig bakom. Vårt förslag är att etablera ett överskott om 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Det målet skall nås gradvis till år Trots att fempunktsprogrammet kostar mera än de 10 miljarder kronor som regeringen ursprungligen hade utfäst sig att satsa klarar vi de budgetpolitiska målen med balans 1998 och ett växande överskott därefter. Det uppkommer rent av ett ytterligare utrymme från 1999. Det vill vi inte inteckna nu, men det ger en möjlighet att överföra pengar från den offentliga till den privata sektorn fr.o.m. 1999. Vi vill göra det på ett sätt som ökar rättvisan och jämlikheten i Fru talman! De föreslagna insatserna ingår i en uppgörelse med Centerpartiet. Det finns en majoritet i riksdagen bakom förslagen. Än en gång har det gått att på ett förtroendefullt sätt vidareutveckla det samarbete mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna som har betytt så mycket för att sanera statsfinanserna och stärka den svenska ekonomin. Jag vill här uttrycka min stora uppskattning av de förtjänstfulla insatser som Per-Ola Eriksson har gjort i detta sammanhang. De planerade åtgärderna, tillsammans med den konjunkturuppgång som blir allt tydligare, leder till att arbetslösheten börjar minska redan i år och sysselsättningen stärks. Vi kommer successivt att närma oss målet att fram till år 2000 halvera den öppna arbetslösheten. Sverige står väl rustat att möta de närmaste åren med ökad framtidstro och tillförsikt. Vi är på väg mot högre tillväxt, förbättrad sysselsättning och höjd välfärd. Fru talman! Det ljusnar för Sverige.

Fru talman! När den första ekonomisk-politiska överenskommelsen mellan Centerpartiet och regeringen presenterades i april 1995 minns jag att moderaternas talesman sade att samarbetet var för smalt och för svagt. I likhet med andra dystra sibyllors tal har det nu dementerats. De förslag som nu läggs fram efter överläggningar mellan Centerpartiet och regeringen visar att den gemensamt formade politiken är både stark och hållfast. För många människor är vardagen alltjämt otrygg. Pengarna i den egna plånboken upplevs ofta som för få. Alltför många är arbetslösa. Människor känner oro för tryggheten och kvaliteten i vården, i barn och äldreomsorgen. Föräldrar och barn efterlyser ofta bättre skolor. Nu har politikens och demokratins möjligheter vidgats. De senaste årens uppoffringar har inte varit förgäves. Men nu gäller det att sköta ekonomin så att politiken kan tillgodose de behov som medborgarna förväntar sig att folkstyret skall tillfredsställa. För några år sedan var var tredje krona i budgeten en lånad krona. Sverige har visserligen ännu behov av att omsätta gamla lån. Men svenska representanter behöver inte längre, som tidigare, kröka rygg inför bankirer och penninghandlare. Sverige har blivit starkare. Nu vänds budgetunderskott till överskott. Handlingsfriheten inför framtiden ökar. På så sätt har Centerpartiet och Socialdemokraterna rätt att göra anspråk på att vara frihetens partier framför andra i denna kammare. Långivarnas förmyndarskap och tvång kan vi undanröja. Det var ingen självklarhet för två år sedan. Med stärkta offentliga finanser ökar utrymmet för att främja sysselsättning och företagande och skapa en hållbar utveckling i hela Sverige. Nu går vi från defensivt sparande till offensivt satsande, utan att för den skull äventyra saneringsprogrammets genomförande. Centerpartiet har sedan 1991, utan att huka för uppgiften, medverkat till att lösa den ekonomiska krisen. Det har varit ett mödosamt men nödvändigt arbete. Nu kan för första gången under 1990-talet en tydlig vändpunkt noteras, en vändpunkt med rätt innebörd - från defensiv till offensiv, från underskott till överskott. Tvärtemot olyckskorparnas kraxande våren 1995 har det blivit ordning i statsfinanserna snabbare än någon vågat drömma om. Det är bra, och det är en förutsättning för att med kraft kunna angripa arbetslösheten. Nu skall politiken inriktas på att skapa varaktiga överskott i de offentliga finanserna, så att statsskulden successivt kan avvecklas. 1998 är statsbudgeten i balans. Åren därefter skall vi ha ett varaktigt överskott. Det långsiktiga målet är ett överskott på 2 %. Statsskulden som andel av BNP fortsätter att sjunka. Räntorna sänks till nära hälften. Räntemarginalen till Tyskland är nu bara en tredjedel jämfört med april 1995. Inflationen är den lägsta inom OECD-området. Utgiftstaket som andel av BNP sjunker. Det är tack vare samarbete och ansvarstagande som vi har tagit upp Sverige på fast mark igen. Det sämsta för Sverige och vårt lands befolkning vore en återgång till den förstelnade blockpolitikens tid med ideliga återställare, med konfrontation i stället för konstruktivt samarbete. Nu finns det utrymme för en offensiv politik, för fler jobb och bättre villkor för företagen. Vi kan satsa kraftfullt på utbildning och bättre kompetens. Vård, omsorg och skola får ökade resurser. Vård, omsorg och skola är viktiga ingredienser i vårt välfärdssamhälle. Steg för steg kan vi också pressa tillbaka arbetslösheten. I dag finns det anledning att känna optimism och framtidstro i större utsträckning än någonsin tidigare under 1990-talet. Men det innebär inte att vi kan blåsa faran över. Inflationsbrasan får inte tändas igen genom en lönebildning som avviker från omvärldens. Därför är lönebildningen av central och avgörande betydelse för att Sverige skall lyckas att långsiktigt klara finanserna och för att vi också skall ha en god konkurrenskraft gentemot omvärlden. Sänkt matmoms och sjunkande räntor har medfört att löneökningarna betyder mervärde när plånboken används. Vi får inte låta den vinsten gå till spillo. Sverige behöver fler jobb. Vi behöver framför allt fler jobb i den privata sektorn. Därför behövs det fler företag och fler företagare. Därför medverkar också Det främjar småföretagen, det främjar tjänstesektorn. Högriskskyddet i sjuklöneperioden utvidgas också. Den som vill starta eget företag - och sådana människor behöver vi fler av - ges rätt till tjänstledighet under sex månader. Tidigare har vi återinfört kvittningsrätten och förbättrat en rad möjligheter när det gäller riskkapital för att just främja småföretagen. De åtgärder som nu föreslås innebär också att vi främjar nyföretagande och småföretag. Direktavdrag skall införas för investeringar i biobaserad energiproduktion för att påskynda omställning av energisystemet och också skapa sysselsättning. EU:s miljöstöd till jordbruket utnyttjas fullt ut, vilket tillför samhällsekonomin 700 miljoner kronor. Lantbrukets roll som framtidsnäring stärks därigenom ytterligare. Insatserna för kooperativ och kvinnors företagande stärks genom att ytterligare resurser anslås till kooperativt företagande och kvinnors företagande. Produktionsskatten på vattenkraft sänks. Vi slår vakt om den elintensiva industrins möjligheter. Vi måste skapa en hållbar utveckling. När det nya växer fram fasas det miljöskadliga och omoderna ut. Det skapar en förnyelsekraft som svenska folket får nytta av. Inte mindre än 5,4 miljarder kronor satsas de närmaste åren för att stödja lokala investeringsprogram, så att det hållbara Sverige kan skapas. Det nya kommer till. Till det skall också läggas niomiljardersprogrammet för omställning av energisystemet, dessutom också ytterligare satsningar när det gäller infrastrukturinvesteringar i olika delar av vårt land. Sverige skall bli en ledande kunskapsnation. Kunskapslyftet skall nå hela folket. Det skall ske i hela landet, och det skall ske under hela livet. Därför förstärks satsningen på utbildning och kompetensutveckling. Satsningen på vuxenutbildning stärks till att omfatta 40 000 platser. Den decentraliserade utbyggnaden av högskolorna fördubblas från 30 000 till 60 000 nya platser. Den kvalificerade yrkesutbildningen tillförs också ytterligare platser - 1 500 nya platser i år och ytterligare 2 800 platser 1998. Centerpartiets mångåriga krav på lärlingsutbildning blir verklighet. Pilotförsök inleds redan hösten 1997. Vi skall värna sjukvården. Vi skall värna omsorgen. Vi skall slå vakt om skolan, som tillförs ökade resurser. Oron för kvaliteten och jobben möts genom att ytterligare 8 miljarder kronor satsas fr.o.m. 1998 och 4 miljarder kronor innevarande år. Det är i allra högsta grad god Centerpolitik att värna vården av de sjuka, att ha en bra äldreomsorg och en bra skola för de unga. Till tryggheten hör också ett rättsväsende som fungerar tillfredsställande. 200 miljoner kronor tillförs nu området, för bl.a. tillskott till polisen. Det kommer att ske en förändring när det gäller de privata pensionsförsäkringarnas ställning vid inkomstberäkning av efterlevandepension. Nyckelord är också effektivare och decentraliserad arbetsmarknadspolitik. Ett system med generationsväxling skall genomföras. Unga arbetslösas inträde på arbetsmarknaden skall underlättas. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall handla mer om kvalitet än kvantitet. Fru talman! Sammantaget kommer de åtgärder som nu föreslås att kraftigt förbättra förutsättningarna för vårt land och för möjligheterna till fler jobb. För varje arbetslös som kan få arbete gör vi en mänsklig besparing av betydande värde. Nu skapas ett starkare Sverige. Vårt land står inför nya möjligheter.

Fru talman! Det har sagts att den här vårbudgeten är regeringens sista chans. Socialdemokrater har själva sagt det. Det är med vårbudgeten vi skall vända opinionen. Bedömare av svensk ekonomi har också sagt det. Skall någonting ske med massarbetslösheten den här mandatperioden är det nu förslagen allra senast måste komma. Nu har vi facit i hand. Ni tog inte chansen. Vårbudgeten är de missade möjligheternas dokument. Om de som talade om sista chansen hade rätt är saken klar: Socialdemokraterna gör en brakförlust i valet i september 1998, och massarbetslösheten består. Det är bra att kommuner och landsting får mer pengar så att uppsägningarna där minskar. Ni lovade i valet 1994 att de skulle upphöra, så det är hög tid att ni uppfyller det löftet. Jag tror att det behövs ytterligare insatser för att våra äldre skall få en värdig vård och för att de människor som lider i vårdköerna skall få en snabbare behandling. De 8 miljarderna är ett viktigt steg på vägen. Men det är inte bra - utan ofattbart - att ni nästan inte gör någonting för att få fart på de nya jobben. Av de 16 miljarder ni anser att ni kan disponera för insatser för jobben går en enda till rimligare skattevillkor för företagare, trots att ni själva säger att det är där de många nya jobben skall komma. Resten är ökade offentliga utgifter. Socialdemokraterna är på väg att göra sitt klassiska misstag: att tro att man kan expandera den offentliga sektorn utan att företagssektorn växer samtidigt. Det enda nya är att motorvägar i storstäderna numera blivit en del av det ekologiska samhället. Betänk följande statistik som har kommit de senaste dagarna. Sverige har nu högre arbetslöshet än EU:s genomsnitt. Vi är ett av de få EU-länder där arbetslösheten ökar. Vi hade 1996 den näst lägsta tillväxten av alla EU-länder. Det är 40 000 fler som är arbetslösa nu än för ett år sedan. Det var några fakta. Låt oss nu ta fantasin till hjälp för att förstå. Tänk er att de över 700 000 arbetslösa bestämde sig för att en dag samfällt protestera mot regeringens politik genom att bilda en mänsklig kedja. Vi vet att många av dem är i psykiskt och fysiskt dålig kondition, så låt säga att 50 000-100 000 inte orkade vara med. Men om resten mötte upp skulle arrangörerna kunna forma en kedja som sträckte sig från Erik Åsbrinks finansdepartement i Stockholm ända till Göran Perssons bostad i Malmö. Tänk er detta: att åka från Stockholm till Malmö, mil efter mil, timme efter timme, och hela tiden vid vägkanten se arbetslösa människor, hand i hand, med en meters lucka. Tänk er detta. Södertälje, Nyköping, Norrköping. Mil efter mil av individer som vill arbeta men inte får arbeta. Linköping, Mjölby, Jönköping. Mil efter mil av kreativa, duktiga människor. Värnamo, Ljungby, Markaryd. Mil efter mil av det bästa Sverige har: våra människor. Helsingborg, Landskrona och ända in i Malmö centrum. Så lång skulle kedjan bli. Skulle prioriteringarna i vårbudgeten bli desamma efter en sådan upplevelse? Jag tvivlar på det! Också era egna har ju förstått vad som behövs. LO och partiet i Göteborg skrev för någon vecka sedan till er om ett förslag: Sänk skatten för småföretagare; det är enda chansen! Jag såg också en tidningsintervju med ordföranden i ert partidistrikt i Östergötland, som kallade de förslag ni har för stolpskott utan verklighetsförankring. Kommunalrådet i Norrköping, som nu sitter med Ericssons neddragningar, säger i samma intervju: "Det är oerhört viktigt att vårpropositionen inte bara handlar om arbetsmarknadspolitik. Hittills har vi över huvud taget inte haft någon offensiv näringspolitik." Men han och alla andra får vänta förgäves. Ingenting sker med sjuklöneperioden. Ingenting sker med de orimliga momsreglerna. Ingenting - nästan - sker med arbetsgivaravgifterna. Den lilla sänkning ni gör är bara att ta tillbaka en liten, liten del av den höjning ni genomförde i början av mandatperioden. Ingenting sker med arbetsrätten. Nästan ingenting sker med dubbelbeskattningen av investeringar. Ingenting sker med lönebildningen. Den skulle ju vara löst den 1 april, men det visar sig nu vara ett aprilskämt. Nu skall en ny utredning tillsättas. Vilken i ordningen? Man häpnar. Ingenting sker med tjänstesektorn. Om Dan Anderssons viktiga utredning om hushållssektorn får vi bara veta att den remissbehandlas. Ni justerar beskattningen av s.k. fåmansbolag. Det är utmärkt, men tyvärr en mycket liten droppe i ett mycket stort hav. Det här är min huvudinvändning: Var är tillväxtåtgärderna? Vi kan väl inte pensionera oss ur krisen? Jag åker omkring i Sverige och säger att vi inte behöver fler skatter utan fler skattebetalare. Det är så vi får resurser till vård och skola. Då nickar människor instämmande. Men er politik går ut på att få ännu färre skattebetalare än vi redan har i massarbetslöshetens Sverige. Äldre i arbetslivet skall få känna att de är oönskade därför att de tar upp en plats som en yngre skulle ha. I tabellerna ser man tydligt hur de resultat i fråga om minskad arbetslöshet som ni tillskriver er helt enkelt beror på att färre skall bry sig om att söka arbete. Kampen mot arbetslösheten har blivit en kamp mot arbetskraften. En nyckelfråga är då naturligtvis: Hur trovärdig är den siffra ni anger i en tabell om 4,5 % öppen arbetslöshet år 2000? Svaret är: tyvärr inte särskilt trovärdig. För så här är det: Nu är det 1997, och nu är arbetslösheten drygt 2 % högre än vad ni spådde för två år sedan. Det motsvarar nästan 100 000 människor. Nu påstår ni att arbetslösheten om drygt två år skall vara 2 % lägre än vad Konjunkturinstitutet förutspår. Slutsatsen av den prognos Svante Öberg, som då var statssekreterare i finansen, skrev in i vårpropositionen för två år sedan är väl inte att den killen brukar ligga 2 % för högt. Nu är han chef för Konjunkturinstitutet, men det är just det ni säger. Skulle det inträffa att Svante Öberg den här gången har rätt faller inte bara ert arbetslöshetsmål utan också målet om budgetöverskottet. Det är naturligtvis positivt att statsfinanserna är på väg att komma i balans. Att vi skulle beta av budgetunderskottet när den akuta konjunkturkrisen var över var nödvändigt, och så skulle naturligtvis ha skett också med en borgerlig regering. Förbättringen är påtaglig. Men för att ni också skall kunna visa upp det där åtråvärda överskottet, som ni tror att ni behöver för att vinna valet 1998, har ni tagit till en metod som jag tycker är tveksam. Som Bo Lundgren påpekade bokför ni mina, Erik Åsbrinks och alla andras individuella pensionsinbetalningar under 1998 - dessa äger vi ju själva individuellt, och vi kan få veta på kronan när hur mycket vi har att fordra av staten - som löpande statsinkomster. Så gjordes inte i Konjunkturinstitutets novemberrapport, men det hade ändrats till marsrapporten. Regeringen har samma bokföring. Nu råkar det vara så att inbetalningarna är så stora att de nästan motsvarar det budgetöverskott som ni anser uppstår i 1998 års budget. Erik Åsbrink yttrade sig om det här i en TV-kommentar i lördags kväll - i polemik mot mig - och gav då intrycket att det jag hade sagt på något sätt var fel. Därför skulle jag uppskatta om finansministern kan bekräfta att det jag har sagt är rätt. Det står uttryckligen i propositionen, men alla har ju inte tillgång till den. Har jag rätt eller fel när jag säger att premiereserverna inräknas på budgetens inkomstsida 1998? I försök att vinna poäng på denna vårbudget har en socialdemokrat kallat den för en vårdbudget. Med tanke på att ni lägger beslag på pensionsspararnas pengar och sätter sprätt på dem tycker jag att solochvårbudget ligger närmare till hands. Om regeringen hade varit handlingskraftig hade den kunnat omprioritera inom de drygt 700 miljarder som redan finns innan det eventuella budgetöverskottet uppstår. Det går t.ex. att skära i företagssubventioner och få loss pengar till angelägnare ändamål. Men ni fortsätter att öka subventionerna. Nu blir det ännu mer pengar till jordbrukssubventioner och miljarder till Sydkraft genom en vettlös energipolitik. Där finns pengar att ta till vården. Några få omprioriteringar orkar faktiskt regeringen med. Bo Lundgren var inne på en. En annan och näraliggande är att man gör ytterligare nedskärningar och försämringar i handikappreformen. Jag tycker att det är fullkomligt häpnadsväckande att regeringen i en situation då den skryter med budgetöverskott går vidare med en besparing riktad mot några av de mest utsatta i vårt samhälle. Fru talman! Göran Persson har sagt att särskilt vi i Folkpartiet skulle vrida oss som maskar när vi sett den fina vårbudget med dess satsning på vården som skulle presenteras. Om jag vrider mig efter att ha läst detta aktstycke är det i förtvivlan över att inte mer händer för att det här landet skall lyfta. Ni hade chansen i vårbudgeten, men ni tog den inte.

Fru talman! Jag vill i första hand vända mig till er som lyssnar eller tittar på denna debatt och som vill ha ett arbete men som inte kan få det och säga: Bli inte bittra. Var inte tysta. Bli förbannade. Gör politik av era erfarenheter. Sverige är i dag rikare än någonsin förut i historien. Men pengarna är orimligt fel fördelade. Kräv att makten och rikedomen fördelas om så att hela folket kommer i arbete. 1990 var 600 000 fler i reguljärt arbete jämfört med i dag. Det är möjligt att komma tillbaka till den nivån och överträffa den. Gå ut första maj och skriv på plakaten: Jobbet åter till 1990 års nivå absolut senast år 2002! Jag kan också förstå er om ni tänker: Den här debatten rör inte mig, den är för abstrakt. Ni har nyss hört en finansminister som har sagt många bra saker. Det som han sade är till stora delar sådant som vi vänsterpartister har sagt i flera år och som han då kallade för populism och överbudspolitik. Ni har också hört en gnällig högeropposition utan alternativ och vars politik skulle ha lett till ännu större klassklyftor. Men finansministern måste bli mer konkret. Hur är det, Erik Åsbrink? Har vi råd att arbeta, vilket hans föregångare Ernst Wigforss en gång frågade, eller är kraven på låg inflation och överskott i statsbudgeten hinder för att vi skall kunna återvända till den fulla sysselsättningen? Vi i Vänsterpartiet säger att det är tvärtom. Med full sysselsättning blir statsfinanserna ännu starkare. Men ett helt folk i arbete kan inte åstadkommas av sig självt. Det krävs tre kraftfulla förändringar av det ekonomiska systemet. För det första måste arbetstiderna fördelas jämnare inom ramen för en totalt växande mängd arbete. Under fyra år har antalet arbetade timmar ökat så mycket att om det hade tagits ut genom fler människor i arbete i stället för genom ökad genomsnittlig arbetstid hade en kvarts miljon fler människor varit i arbete i dag. Det är bra att också statsministern nu har sagt att något skall göras i arbetstidsfrågan. Men regeringen måste komma med något konkret. I Växjö och på många andra ställen har man tagit saken i egna händer. Men det behövs stöd från oss i form av bidrag till försöksverksamhet med sextimmarsdagen och lagstiftning om kortare normalarbetstid. För det andra måste Sverige få en ny och kraftfull näringspolitik som flyttar resurser från lata kapitalister till flitiga företagare och som sätter de nya produktiva krafterna i hela samhällets tjänst. Centern och Vänsterpartiet om att stänga Barsebäck och inleda energiomställningen är en första start på den mycket större uppgiften att omvandla Sveriges ekonomi så att den anpassas till det ekologiska kretsloppet. De satsningar som görs i vårbudgeten på Agenda 21 i kommunerna ser vi som en fortsättning på den miljöfond som regeringen gjorde upp med oss om hösten 1994. Men det behövs mycket mer. För det tredje krävs ett kunskapslyft i hela utbildningssystemet. Allra viktigast är grundskolan, vuxenutbildningen och folkbildningen. Jämförelser mellan olika länder visar att den grundläggande utbildningens nivå är det långsiktigt viktigaste för ett lands ekonomiska framgångar. Kortsiktigt lägger regeringen fram ett fempunktsprogram för att minska arbetslösheten fram till sekelskiftet. Till stora delar stämmer detta program och kostar ungefär lika mycket som det program som vi lade fram för ett år sedan. Jag skall ge ett exempel. När vi sade att skola, vård och omsorg borde ha 5 miljarder mer i år, alltså 1997, sade man att det var omöjligt. Nu skjuter regeringen till 4 miljarder i år. Är det denna miljard som skiljer överbudspolitik från realism? Vi gjorde också en mer realistisk budgetprognos än regeringen för ett år sedan. Om man hade antagit våra förslag då hade flera tiotusental människor varit i arbete i dag. Det är de som har anledning att beklaga att vi inte fick igenom våra förslag då. Själva säger vi bara: Bättre sent än aldrig. Vi har också stark kritik att rikta mot några av regeringens förslag. Den gäller att regeringen tar pengar från de arbetslösa som är utanför a-kassan och lägger en del av dem i en påse som skall disponeras för olika projekt som skall omvandla a-kassepengar till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag har varit mycket ute i olika kommuner där man i och för sig är positiv till att få omvandla passivt arbetslöshetsstöd till lön för arbete. Men jag har också hört många som säger att de är trötta på alla dessa projekt. De vill ha mer resurser till ordinarie arbeten, och de vill veta hur mycket pengar de har på längre sikt. Vi är därför inte beredda att ge regeringen det öppna mandat som den begär när det gäller dessa pengar. Den största svagheten med regeringspolitiken nu och tidigare är fördelningspolitiken. En kraftfull metod att få fram mer arbete är att omfördela från dem som lägger pengar på hög eller som spekulerar med dem till dem som använder dem till investering och efterfrågan. Enligt regeringens egen fördelningsanalys har den övre medelklassen fått avstå en mindre procentandel av sin disponibla inkomst än de lågavlönade LO grupperna genom den hittillsvarande budgetsaneringen. Och kvinnor har fått avstå procentuellt sett mer än män. Kom inte och säg att det inte hade gått att fördela bördorna på ett annat sätt! Nu måste vi få en kraftfull röd skatteväxling, sänkta skatter på låginkomsttagare och flitiga företagare och högre skatter på lata kapitalister. De som har allra störst behov av ökad köpkraft är människor för vilka det inte räcker med att ändra på skattesystemet. Bostadsbidragen måste höjas rejält. Regeringens föreslagna återställare är helt otillräcklig. Låginkomstpensionärerna måste också få höjda bostadsbidrag. Konstruktionen för sjuklöneperioden måste lindras för småföretag på det sätt som Vänsterpartiet har föreslagit. Den orimliga besparingen på änkepensionerna bör rivas upp. Vi måste garantera nivån på anslagen till de personliga assistenterna för handikappade. Också internationellt är fördelningspolitiken orättvis. Vi pumpar i dag in ungefär lika mycket i jordbruksstöd i EU:s orimliga system som vi ger i bistånd till jordens fattigaste länder. När, Erik Åsbrink, skall vi uppnå enprocentsmålet? Vi är överens med regeringen om att det är bra om parterna på arbetsmarknaden tar ansvar för lönebildningen. Den nuvarande uppdelningen av ekonomin med extremt lönsamma exportföretag och hemmamarknadsföretag och kommuner med finansiella problem försvårar för en solidarisk lönepolitik. Men de rika företag som i dag gör rekordutdelningar till sina aktieägare tar inget som helst ansvar. Det är orimligt att kräva av lågavlönade att de skall ta ett ansvar om man inte begär något ansvarstagande från de direktörer och aktieägare som i dag beviljar sig själva rekordlöner och rekordutdelningar. Vi har länge föreslagit en framtidsfond där de vinstrika företagen får avsätta pengar till att höja kunskapsnivån för de anställda efter överenskommelser med facket. Ericssons agerande i Norrköping har satt demokratins problem i blixtbelysning. De stora kapitalägarna kräver att samhället skall ta ansvar för all den grundläggande servicen - skolan, vården och kommunikationerna. Och sedan när det passar anser man sig ha rätt att flytta produktionen till de platser där man kan göra större vinster. Erik Åsbrink talade här om att vi inte skall bli beroende av utländska bankirer. Per-Ola Eriksson sade något liknande. Men statsministern har ju tidigare, som motivering till budgetsaneringen, sagt att han inte vill att Sverige skall bli beroende av flinande 25 För ett tag sedan satt en leende 41-åring i morgon TV och sade att marknaden alltid har rätt. Det är vi som är marknaden, sade han. Han sade också: Det behövs fler familjer av vår typ för att skapa stabilitet i Sverige. Han som sade detta har makten över många av de stora företag som valde att låta exportinkomsterna ligga kvar på utlandskonton när statsministern hade fräckheten att säga att nu skulle det åter föras socialdemokratisk politik. Jag vill fråga Erik Åsbrink, inte i egenskap av finansminister utan i egenskap av socialdemokratisk politiker: Är det bra att en leende 41-åring har så mycket ärvd makt i Sverige? T.o.m. storföretagarnas eget husorgan Dagens Industri har i dag en ledare där man varnar för maktkoncentrationen i näringslivet och påminner om 70 talets löntagarfondsdebatt. Man säger att denna maktkoncentration kan tvinga fram en ny löntagarfondsdebatt. Regeringen vill fortsätta att sälja ut statliga företag för att anpassa Sverige till EMU:s krav. I finansplanen talas det om att föra över pengar från det offentliga till det privata. Innebär inte detta, Erik Åsbrink, en risk för ytterligare maktkoncentration till de stora kapitalägarna? De här stora företagen investerar ju inte i dag i framtiden, utan de lägger pengarna på hög och spekulerar. Det måste nu bli ett slut på undfallenheten. Det är nu dags för arbetarrörelsen nationellt och internationellt att på allvar diskutera hur demokratin skall stärkas på kapitalmarknadens bekostnad.

Fru talman! Det är med största intresse som vi i Miljöpartiet de gröna tar del av regeringens ekonomiska vårproposition. Det är ju sista chansen för regeringen att lägga fram en ny politik, som i tid inför valet nästa år kan medföra en minskad arbetslöshet, en större social rättvisa, en miljöanpassning värd namnet och en bättre och mera hållbar ekonomisk utveckling. Skall regeringen ta till sig kritiken? Skall regeringen inse att det krävs mera långsiktiga, varaktiga och mera grundläggande förändringar? Skall socialdemokratin lyckas bryta sig ur förlegade föreställningar och inleda en verklig förnyelse av svensk politik? Efter att ha lyssnat på debatten och ha tittat igenom regeringens förslag måste jag, tyvärr, säga att kräftgången för regeringen Göran Persson och stödpartiet Centern fortsätter även när det gäller den ekonomiska politiken, alltså inte bara när det gäller opinionen. Det handlar väldigt mycket om en lappa-ochlaga-politik utan någon helhetssyn eller något sammanhållande ideologiskt kitt. Det handlar om de yviga gesternas politik, som mer avser att dölja problem än att varaktigt lösa dem. Det handlar om en motsägelsefull politik med inslag av kreativ bokföring, t.ex. detta med premiereserven - i bästa EU-anda uppenbarligen avsedd för att tillgodose opinioner, men utan kraft och trovärdighet. Fru talman! Låt mig ta några exempel. För det första erkänner regeringen, låt vara under galgen, att tillväxten inte ger nämnvärt många nya jobb. Därifrån och fram till insikten om att arbetstiden måste förkortas för att arbetslösheten skall minskas är sträckan inte lång.

Naturligtvis vore det mycket bättre om Miljöpartiets förslag om att sänka arbetstiden för alla i stället genomfördes. Då skulle 200 000 nya jobb tillskapas fram till sekelskiftet. Det skulle bekostas av en ökad produktivitet och minskade kostnader för arbetslösheten och genom att tillväxten tas ut i lägre arbetstid för alla i stället för i högre lön till dem som redan har jobb. Med Miljöpartiets förslag om sänkt normalarbetstid till 35 timmar per vecka skulle samtidigt beskattningen av arbete minskas med 20 miljarder, i första hand genom sänkta egenavgifter och genom lägre inkomstskatt för heltidsarbetande låginkomsttagare. Det skulle innebära att de lågavlönade fick mera än de högavlönade. Det skulle bli en mera rättvis fördelning. Detta innebär också att kostnaden för arbete långsiktigt sänks. Därmed blir det fler jobb i framtiden. Dagens höga, och ökande, skatter på arbete tvingar fram en ökad arbetslöshet. Således ger ni i regeringen i och för sig oss i Miljöpartiet rätt när vi säger att arbetstiden ändå på något sätt måste justeras ned för att arbetslösheten varaktigt skall kunna minskas. Men ni gör det på ett bakvänt sätt, nämligen genom att tvinga en del av befolkningen att jobba stenhårt och betala skyhöga skatter för att den andra delen av befolkningen inte alls skall jobba. I stället för att föreslå kortare arbetstid för alla, så att fler kan orka arbeta vidare fram till pensionsdagen, sitter ni fast i föreställningen att 40 timmars arbetsvecka är en obönhörlig naturlag. Ni har inte ens vågat er på att föreslå ett friår, dvs. att vi som har jobb skall kunna ta ledigt i ett år för studier med a-kassa under förutsättning att någon arbetslös får jobbet under tiden. Och inte nog med det! Regeringen tänker sig att efter valet 1998 inträffar en förhållandevis blygsam ekonomisk tillväxt som ger fler jobb än den höga tillväxt gett som vi har haft under senare år. Därför kommer arbetslösheten enligt regeringen att minska snabbt. 150 000 nya jobb kommer enligt regeringen att skapas genom denna begränsade tillväxt. Men att sambandet mellan tillväxt och arbete skulle förändras just på det viset är naturligtvis en osedvanligt fager förhoppning. Det framstår, i jämförelse med andra prognoser och analyser från t.ex. Konjunkturinstitutet, som rosenröda drömmar från ett politiskt pressat Rosenbad - en verklighetsflykt bekvämt förlagd till nästa mandatperiod. Trots denna uppenbart orealistiska bedömning hamnar regeringen på 4,5 % öppen arbetslöshet år 2000. Att drömmakarna på Rosenbad ändå valt en siffra på över 4 % är måhända ett tecken på en förträngd insikt om att detta är orealistiskt, men det är den politiken. Fru talman! För det andra erkänner regeringen, återigen under galgen, att miljösatsningar och miljöanpassning är ekonomiskt bra. Framför allt är detta helt nödvändigt för att få en hållbar ekonomi i framtiden. I ord låter det, Erik Åsbrink, nästan som om ni var miljöpartister. Det räcker dock inte med ord, utan det krävs också en konkret och trovärdig politik som gör det lätt och lönsamt att vara miljövänlig och energisnål. De förslag som regeringen nu lägger fram ändrar dess värre inte på det faktum att det i dag är lönsamt och lätt att förstöra miljön och utarma naturkapitalet. Regeringens ekonomiska politik på miljöområdet är splittrad och motsägelsefull och riskerar därför att bidra till en ökad miljöförstöring och till utarmning. Å ena sidan genomförs drastiska besparingar på Naturvårdsverket och länsstyrelsernas naturvårdsenheter osv, vilket naturligtvis slår sönder en stor del av det ordinarie och grundläggande miljöarbetet i landet. Å andra sidan pytsas nya bidrag ut för diverse miljöprojekt, vilket ytligt sett kan verka vara bra. Det här är något av en medieanpassad miljöpolitik, skulle jag vilja säga. Resultatet är ju att det blir en lukrativ marknad för projekt och konsulter, samtidigt som det grundläggande miljöarbetet och kompetensen får ta stryk. Regeringen ägnar sig åt en bidragspolitik som är sådan att det saknas förutsättningar att uppnå bestående och verkningsfulla förbättringar för miljön. Miljöanpassningen av samhället kräver en långsiktighet och en genomtänkt politik. Regeringen står snarare för en ökad kortsiktighet och tilltagande inkonsekvenser. Det vore naturligtvis mycket bättre om Miljöpartiets förslag om skatteväxling, till förmån för miljön, genomfördes. Genom att sänka skatterna på arbete och i stället lägga skatterna på energianvändning och utsläpp blir det både lönsamt och lätt att minska miljöproblemen och miljökostnaderna. En sådan skattereform är en nödvändig grundförutsättning för att miljöarbetet på sikt verkligen skall lyckas. På en del håll i regeringens skrivningar verkar man ha insett detta, men förslagen lyser med sin frånvaro. Det är t.o.m. så att en del förslag försämrar miljön. Bland regeringens miljösatsningar återfinns mer pengar till vägbyggen som försämrar miljön, t.ex. motorvägar runt Stockholm, mindre skatt på miljöstörande och energislösande industri och ökande bidrag till jordbruk, men inte höjda avgifter på kemikalier och konstgödning för att finansiera detta, vilket naturligtvis vore det rimliga. Uppenbarligen är inte samarbetet med Centern någon framgång för miljön. För det tredje erkänner regeringen, under galgen, att den statliga besparings och skattehöjarpolitiken har slagit hårt mot välfärdens kärna ute i kommuner och landsting; mot vården, omsorgen och skolan. Nu hörsammas Miljöpartiets krav på att pengar måste skickas tillbaka, och det är på tiden! Men samtidigt fortsätter regeringen att höja egenavgifterna, vilket innebär att en betydande del av pengarna tas tillbaka från kommunerna. Det hade varit bättre om egenavgifterna i stället sänktes. Då skulle kommuner och landsting få större egna skatteintäkter, och dessutom skulle det ge mer till låginkomsttagarna. För det fjärde erkänner regeringen, under galgen, att företagen måste få bättre villkor för att ekonomin skall kunna bli starkare och fler skall kunna få jobb. Men de konkreta förslagen är som vanligt alltför magra och tvehågsna för att kunna ge någon påtaglig effekt. Det vore bättre att, som vi i Miljöpartiet föreslår, sänka arbetsgivaravgifterna rejält och rakt av inom ramen för en skatteväxling. För det femte erkänner regeringen däremot inte att det skulle vara något fördelningspolitiskt fel på deras ekonomiska politik. Tvärtom hävdar de motsatsen, alla fördelningspolitiska analyser till trots. Det är som om ökningen av socialbidragskostnaderna och den ökade utslagningen inte finns i regeringens verklighetsbild. Tvärtom hävdar regeringen att inkomstklyftorna nu minskar och att tidigare rapporter om ökade inkomstskillnader bara berodde på att många hushåll sålde aktier och andra värdepapper och gjorde stora vinster på detta under 1994. Fru talman, jag har en stark föraning om att regeringens glättade bild om påstådda minskade inkomstklyftor är felaktig. Jag skulle inte bli förvånad om denna övning i propositionen i framtiden tas som pedagogiskt exempel på hur man kan ljuga med statistik. I alla händelser motiverar detta regeringen till att inte föreslå en mer radikal fördelningspolitik. Regeringen säger alltså nej till Miljöpartiets krav på att höja barnbidragen till 1 000 kr och samtidigt inkomstbeskatta dem. Det skulle betyda höjda barnbidrag för de mycket hårt pressade barnfamiljerna. Men regeringen tiger om barnfamiljernas situation. Genom statistiska räkneövningar har man osynliggjort effekterna av sänkta barnbidrag och borttagna flerbarnstillägg. För dem som drabbas, Erik Åsbrink, är detta ett eländigt svek. Fru talman! För att få upp tillväxtsiffrorna och ned arbetslösheten i sina beräkningar har regeringen tänkt sig att hushållen plötsligt och radikalt skall gripas av köplust. Vi förväntas minska vårt sparande, köpa nya bilar och kylskåp, sluta amortera av på våra lån och tvärtom ta upp ett och annat nytt lån för att öka vår konsumtion. Vi förväntas känna oss så trygga med regeringens handfasta välfärds och trygghetspolitik att vi nu inte längre behöver spara för att ha en buffert till hands. Tja, jag vill inte förvägra er i regeringen att dagdrömma, men detta duger naturligtvis inte i en ekonomisk proposition. Tror ni socialdemokrater verkligen, på fullaste allvar, att alla åtstramningar i ekonomin lockar folk till att spendera mer pengar? Fru talman! Det behövs en ny politik, en grön politik som tar större socialt ansvar och som verkligen satsar på en hållbar framtid. Det behövs nytänkande och strukturella förändringar i ekonomin så att det lönar sig att anställa fler och att vara mer miljövänlig. Det räcker inte med rosenröda drömmar, lappa-ochlaga-politik och kreativ bokföring.

Fru talman! Så har då vårpropositionens återstående hemligheter lagts i dagen här på riksdagens bord. Sällan har väl regeringen Persson så energiskt på förhand försökt blåsa upp förväntningarna på en proposition som just på denna. Men allt fagert tal om omsvängningar och vändpunkter som på något mirakulöst sätt skall rädda nästan allt, från det socialdemokratiska partiet via Olof Johansson till hela den svenska nationen, kan inte överskyla det faktum att vårpropositionen är ett uppgivet och dystert aktstycke för svenska folket. Det vilar något tragiskt över detta tricksande med siffror, statistik, förtidspensioneringar, generationsväxlingar, Kalmarmodeller och annan statistikpolitik. Men Erik Åsbrink, det här handlar ju om människor, människor av kött och blod, som nu inte längre skall kunna känna sig behövda. Hur skall de medborgare som är runt 60 år känna sig i dag när de går till jobbet? Vad är det för stämning som utbreder sig i fikarummen runt landets 60 åringar i dag och framöver? Ja, det är knappast optimism och framtidstro som spirar på arbetsplatserna - eller på arbetsförmedlingarna, för den delen. Nej, detta är en uppgivenhetens trötta politik. Erik Åsbrink sade i sin inledning att han aldrig har varit gladare än i dag. Jag tycker riktigt synd om honom, och hans omgivning, inte minst. För regeringen har ju nu i praktiken givit upp alla tankar på att öka sysselsättningen. I stället handlar det om en kamp mot statistiken, där påfundet att överge arbetslinjen och i stället förtidspensionera människor med livserfarenhet ofelbarligen skapar känslan hos de äldre att de inte behövs. Kan Erik Åsbrink föreställa sig känslan hos t.ex. en 60-årig kvinna när hon erbjuds att gå från att ha varit arbetslös - vilket ju numera är ett alltmera normalt tillstånd i socialdemokraternas Sverige - till att vara förtidspensionerad? Erik Åsbrink sade i sitt inledningsanförande någonting tänkvärt: Inget väcker ett större ursinne än när människor som vill och kan arbeta förvägras just detta. Jag vill påminna om att sysselsättningen i Sverige på ett år, sedan Göran Persson blev statsminister, har minskat med 51 000 personer. Det vilar något kusligt och oåterkalleligt över dessa dystra förslag, men det var det vi kristdemokrater varnade för redan när regeringen presenterade sitt löfte om att halvera den öppna arbetslösheten. Detta mål leder ju nämligen till helt felaktiga åtgärder. Vårpropositionen är ett sällsynt dystert och tragiskt exempel på just denna statistikpolitik. Hur förklarar Erik Åsbrink - Lars Leijonborg var inne på detta också - att Konjunkturinstitutet, på vars prognoser ju faktiskt den här budgeten bygger, i sin senaste utgåva om konjunkturläget i mars 1997 kom fram till en öppen arbetslöshet på 7,1 % år 2000, medan regeringen räknar hem 4,5 %? Det är en skillnad på 2,6 procentenheter, eller, omräknat i människor av kött och blod, 110 000 personer. I vilka kolumner, Erik Åsbrink, skall dessa personer gömmas, och till vilken samhällsekonomisk kostnad? Kjell Olof Feldt har nyligen i en intervju varnat för de förödande konsekvenserna för landets kommuner när arbetslinjen överges och skatteunderlaget som skall användas för vård och omsorg ytterligare kommer att minska. I stället för att ta bort hindren för nya jobb spänner ju nu regeringen och Centerpartiet alla krafter för att minska arbetskraften genom en snart ändlös ström av åtgärder, konstgjorda satsningar och krångliga myndighetsbeslut. Det här skapar inget hopp för de arbetslösa. Man gör nu nästan allt, utom det självklara att försöka öka antalet jobb i det reguljära arbetslivet. Låt mig peka på några siffror bakom detta påstående. Av de miljarder som i den här budgeten satsas på olika s.k. reformer 1997 och 1998 går ungefär en och en halv miljard till småföretagande. Inom parentes går 35 % av detta till jordbruket, och det är väl inget fel i det. Men satsningen på att få bort äldre medborgare från arbetslivet är på hela 1,7 miljarder. Alltså satsas det 200 miljoner kronor mer på att få bort människor från arbetsmarknaden än på att se till att de kan anställas i små och medelstora företag. Det är i en mening ett sätt att gå baklänges. Det är en defensiv statistikpolitik. Det kan aldrig skapa den framtidstro som gör att vanliga människor känner trygghet, vågar börja leva, drar i gång hemmamarknaden och därmed skapar nya jobb. Det går faktiskt med en riktig politik att minska arbetslösheten och samtidigt värna välfärden. Men då måste politiken riktas in på att man skall gå från akassa och bidrag till riktiga jobb med en egen lön då man betalar kommunalskatt och bidrar till välfärden. Den politiken verkar, fru talman, vara mer eller mindre helt ideologiskt blockerad, trots Centerpartiets medverkan. Nu är det fler som skall leva på bidrag och pensioner i stället för tvärtom. Säga vad man vill om min gode vän Olof Johansson och hans förmåga att få politiskt utbyte för de sina, men prognosen att han någonsin skall lyckas få Socialdemokraterna att byta ideologi är ganska dyster. Socialismen har nämligen inga riktigt bra recept på hur man stimulerar företagare. Detta borde Centern fundera igenom en gång till inför framtiden. Fru talman! Skall Sverige komma bort från massarbetslöshet måste politiken helt ändras. Äntligen måste man börja sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, se till att enskilda människor och företagare finner det vara mödan värt att starta och utveckla idéer till företag. Det mest positiva i den här propositionen i den delen är en liten satsning på småföretagande. Nummer ett på den listan är att man skall kunna vara tjänstledig när man startar ett nytt företag. Det förutsätter att man har ett jobb, så det riktar sig alltså inte till de arbetslösa. Det är klart att det kan leda till en del vikariat, men skulle en sådan effekt bli bestående och positiv, skulle ni också ha gjort någonting åt det bistra företagsklimat som nu består i och med denna proposition. Det kanske inte är så lätt att stimulera företag. Det kanske inte finns med i de ideologiska handböckerna. Det kanske inte var så vanligt på Bommersvik och LO-skolorna runt om i landet att man hade på schemat hur man stimulerar människor att starta eget företag, att flytta över till den förmenta motståndaren och sätta sig på andra sidan förhandlingsbordet. Jag förstår att det är svårt. Sådant kanske inte känns rätt ute i rörelsen, man kanske inte känner igen sitt parti när det lägger fram den typen av förslag. Men det är faktiskt det som måste till. Det är därför som det gick så lätt den gången återställarna kom. Där den förra regeringen hade genomfört ett antal riktiga strukturella åtgärder, som gjorde att det tillkom 1 000 nya jobb om dagen i september 1994, Erik Åsbrink, genomförde ni återställare med Vänsterpartiet. Erik Åsbrink fanns inte här då, han var fastighetsdirektör, men andra var här. De återställarna kändes rätt. Då gjorde man det svårare att anställa, införde mera rigida arbetsrättsliga regler. Då återinförde man den förhatliga dubbelbeskattningen av risksparande osv. Då pekade de ideologiska kompasserna rätt. Då infriades vallöftena om en återgång till det gamla. Och mycket riktigt, jobben började avta, de 1 000 nya jobben förbyttes under kalenderåret 1996 i 88 000 färre jobb i Sverige. Så mycket minskade sysselsättningen - minus 241 jobb om dagen. Med de här åtgärderna bromsades utvecklingen upp, och det företagsfientliga klimatet gav resultat. Regeringen saknar både ideologi och strategi för ett varmare företagsklimat där landets företagare känner trygghet och har förutsättningar för att expandera, investera och nyanställa. Herr talman! Det är en dyster proposition, men jag skulle ändå vilja säga att läget för Sverige inte är hopplöst. Det finns förutsättningar att vända utvecklingen. Låt oss titta i backspegeln, i historien. I slutet av 1860-talet hade den svenska befolkningen på 100 år fördubblats. Vi hade hungersnöd i Sverige. Miljoner människor fick emigrera, bl.a. till Amerikas Förenta stater, för att inte svälta ihjäl. Men från 1870 gick Sverige på 100 år från att ha varit Europas fattigaste jordbruksland till att bli dess rikaste industrination. Det är möjligt att upprepa detta. Vi är inte i ett hopplöst läge, men det krävs en annan politik. Det finns ingen enkel lösning. Därför kommer vi kristdemokrater att den 2 maj presentera vårt alternativ till regeringens statistikpolitik som skall göra det lättare att anställa, ge bättre förutsättningar att driva företag och därmed också långsiktigt bättre förutsättningar för vård och omsorg, en satsning på bättre villkor för barnfamiljerna, fler trygga uppväxtmiljöer för våra barn, en bättre fördelningspolitik. Herr talman! Sverige har alltså alla naturliga förutsättningar att ge sina medborgare en trygg och bra framtid, men det går inte att åstadkomma detta genom dystra förtidspensioneringar och en uppgiven statistikpolitik.

Herr talman! Jag vill först rätta Mats Odell på en punkt. Han sade att jag skulle ha sagt att jag aldrig har känt så stor glädje som när jag lade fram propositionen för en stund sedan. Jag sade att jag sällan har känt en större glädje. Det finns tillfällen när den har varit större. När jag fick mina tre barn var faktiskt glädjen ännu större. Men det hindrar inte att jag känner en stor glädje över propositionen, över det innehåll som den har, över den politik som vi nu med all kraft kan föra ut i landet. Mot den bakgrunden är det litet dystert att höra inläggen från olika oppositionspartier. De har litet grand karaktären av "finn fem fel". Det är ett gnällande och klagande. Alternativen lyser totalt med sin frånvaro. Tiden medger inte att jag här beskriver alla de förslag som finns i propositionen. Jag har nämnt några i mitt inledningsanförande. Jag vill ändå lyfta fram ytterligare några, kanhända mindre viktiga till sin karaktär men med nog så viktiga positiva signaler. Vi gör en insats med 200 miljoner kronor om året för att förstärka lag och rätt i det här landet. Det handlar om att göra ökade insatser mot vardagsbrottsligheten, att ge polisen större resurser, att hålla uppe utbildningen av poliser. Jag tror att de flesta människor i det här landet sätter stort värde på de insatserna. Det handlar om en så på papperet liten åtgärd som att vi nu tidigarelägger utbetalningarna av barnbidrag med en vecka. Det gör att barnbidraget i juni kommer före midsommar. Jag tror att många barnfamiljer uppskattar detta. Det handlar om att vi nu gör det möjligt för näringsidkare, t.ex. butiksägare, att dra av kapitalförluster som hänger samman med brottslig verksamhet, i klartext rån. Det är ett stort bekymmer för dem som drabbas. Vi kan nu genomföra en förbättring som jag är övertygad om kommer att värdesättas. Sedan måste jag med viss förundran vända mig mot Bo Lundgren, som i ett försök att vara lustig beskrev den socialdemokratiska politiken som en avvecklingspolitik. Vi skulle avveckla kärnkraften, och sedan skulle vi också avveckla sysselsättningen. Med det vill jag säga att det finns vissa saker som vi gärna avvecklar. Vi har fått ägna oss åt och kommer att ägna oss åt en avvecklingsverksamhet, Bo Lundgren. Det krävs en mycket kraftfull insats för att avveckla det gigantiska budgetunderskott som uppkom under den tid då Bo Lundgren satt i regeringen. Det krävs oerhörda insatser för att avveckla de skyhöga räntor som skapades och som var marknadens betyg på den politik som fördes när Bo Lundgren satt i regeringen. Det krävs oerhörda insatser för att avveckla den massarbetslöshet som uppstod under den borgerliga regeringstiden. Vi skäms inte för att bedriva den sortens avvecklingspolitik. Men samtidigt skall vi utveckla andra områden. Vi skall utveckla sysselsättningen. Vi skall utveckla välfärden. Vi skall utveckla vårt samhälle till ett bättre samhälle att leva i. Det är någonting som vi socialdemokrater är stolta över och som vi står för.

Herr talman! Jag har sagt det förut, men jag måste uppenbarligen upprepa det, eftersom Bo Lundgren inte lär sig. Det är en mycket mödosam uppgift att sanera efter den regeringsperiod då Bo Lundgren var med och i hög grad bidrog till att underminera statsfinanserna. Det är en uppgift som vi har kommit mycket långt med under de 21⁄2 år som har förflutit. Men jag kan direkt säga: Det räcker inte. Men det är ett faktum att vi nu står väl rustade inför framtiden. Industriproduktionen har ökat mycket kraftigt. Produktiviteten har höjts, både i näringslivet och i offentliga sektorn. Detta, tillsammans med de omfattande insatser som vi nu föreslår, lägger en god grund för att förbättra sysselsättningen och få ned arbetslösheten. Sedan noterade jag att Bo Lundgren i sitt inledningsanförande talade om överbeskattning av det svenska folket. Han hävdade att vi skulle sikta mot en överbeskattning med uppemot 7 000 kr per hushåll. Ja, så kan man ju beskriva det. Ett annat sätt att beskriva det är att inte minst till följd av den politik som fördes under den förra borgerliga regeringen har nu varje svensk en statsskuld som uppgår till 170 000 kr. Bara räntorna på den skulden svarar mot ca 12 000 kr - och då talar jag inte om per hushåll utan om per individ. Det är den börda - om man så vill den skattebörda - som har lagts på det svenska folket till följd av vanvården av de offentliga finanserna. Att vi nu försöker att rätta till detta och tar de första stegen för att minska de bördor som har lagts på oss till följd av den borgerliga regeringspolitiken kan väl inte rimligtvis läggas oss till last. Det är ju tvärtom någonting positivt som skapar större möjligheter i framtiden för att vi skall kunna göra insatser för sysselsättning och för välfärd.

Herr talman! Faktum kvarstår, Bo Lundgren: Den höga arbetslöshet som vi har i dag och som är vårt största samhällsbekymmer uppkom under Bildtministärens tid. Det är denna som vi socialdemokrater nu steg för steg skall bringa ned. Vi har skapat en grund för detta genom att vi nu återvinner starka statsfinanser. Vi återskapar en stark ekonomi. Nu har vi möjlighet att sätta in riktiga, hederligt hoptjänade pengar i den kampen, inte lånade pengar. Alla människor inser att en sysselsättningspolitik som bygger på lån hos utländska bankirer aldrig kommer att vara hållbar och leda till framgång. Nu kommer vi steg för steg att åstadkomma denna utveckling. Bo Lundgren måste ha läst någonting annat än den proposition som jag har lagt på riksdagens bord i dag, därför att beskrivningen är ju totalt felaktig. Det handlar inte om att människor skall vara frånvarande, att vi skall minska på sysselsättningen och sådana saker, tvärtom. Läs innantill, så framgår det att med de åtgärder som vi föreslår tillsammans med - det medger jag - en viss konjunkturuppgång räknar vi med att det tillkommer ungefär 150 000 nya jobb under de närmaste åren. Det är en ökad sysselsättning, Bo Lundgren, inte en minskad sysselsättning. Vidare skapar vi genom beslut som redan har fattats och genom de ytterligare förslag som nu läggs fram här i kammaren i dag inte mindre än 200 000 platser i utbildningsväsendet. Man kan visserligen säga att under den tid som människor genomgår utbildningen så är de borta från arbetsmarknaden. Men det är en mycket produktiv och nyttig användning av tiden, därför att när dessa människor är klara med sin utbildning står de starkare rustade att hävda sig på arbetsmarknaden. De blir då mer produktiva och kan göra större insatser för Sverige. 150 000 nya, riktiga jobb på den reguljära arbetsmarknaden är den bild som vi skapar och den politik som vi för. Det är denna politik som kommer att innebära att vi, på samma sätt som vi nu klarar våra budgetmål som Bo Lundgren och hans partivänner för en kort tid sedan sade var totalt orealistiska och omöjliga att uppnå - ingen ifrågasätter detta längre - också skall klara målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Steg för steg skall vi ta oss dit. Vi kommer att klara det målet också.

Herr talman! Jag noterade att finansministern inte svarade på min fråga om bokföringen av premiereserverna. När TV-kanalerna ringde i lördags kväll var finansministern inte sen att ge besked. Är det inte lika viktigt att skapa klarhet som att skapa förvirring? Jag är tacksam för att få ett klart besked om huruvida jag hade rätt eller fel i det som jag sade här om premiereserverna. Vi vet ju båda att jag hade rätt, men det är bra om finansministern också säger det. Jag vill återkomma till den människosyn i propositionen som ligger i behandlingen av människor över 60 år. Man kan ställa frågan så här: Är det ett problem i vårt samhälle att för många människor över 60 år är i arbetslivet och bidrar till produktionen? Vi vet att många äldre i vårt samhälle känner sig undanskuffade. Kan det vara en uppgift för oss politiker att bidra till denna känsla? I Dagens Nyheter i dag säger en 62-åring, Rolf Pettersson: Puttar man ut 60-åringarna från arbetsmarknaden kommer det att finnas en förfärlig massa människor i samhället som har förbaskat tråkigt, som inte gärna vill sluta i förtid. Så är det ju. Många av dessa människor vill inte sluta. Människor är ju inte utbytbara. Apropå detta med Peterson, har ni ju en egen trotjänare i er arbetsgemenskap. Jag talar om Thage G Peterson. Han var ju pensionsmässig, men han fick ju inte vare sig gå i pension eller i förtidspension, därför att han tydligen ansågs oersättlig. Visst finns det ersättare i arbetslöshetskön. Jag kan tänka mig en 40-årig kvinna med branschvana - låt oss kalla henne Mona - som mycket väl kunde ha gått in och ersatt denna trotjänare. Men när det gäller det som ni nu skall utföra, att tala om att allt skall bli som på 50-talet, anses denne Peterson vara oersättlig. Han fick t.o.m. flytta in på statsministerns kontor. Detta är ju ett exempel på att arbetsledningen bedömde att det var viktigare att ha kvar trotjänaren i produktionen än att ta in någon annan. Varför skall då regeringen själv skicka ut signalen till människor över 60 år att de inte är önskvärda? Ni återger - och det hedrar er möjligen - på s. 21 i denna proposition en kurva, eller graf som det heter nu för tiden, där man ser utvecklingen av nyföretagandet här i landet. Det ökade kraftfullt när den borgerliga regeringens politik hade slagit igenom. Men kurvan bröts vid återställarpolitiken och har sedan dalat. I denna bild finns ju grundproblemet. Men vad jag är så bekymrad över är att ni inte har tagit till er den information och den kurva som ni själva kopierar utan lägger er kraft på att putta ut människor från arbetslivet i stället för att dra in människor i arbetslivet. Jag vore tacksam om finansministern kunde svara på dessa frågor: Har jag rätt i fråga om premiereserven? Vad är det för människosyn att putta ut äldre människor från arbetslivet? Vilka konkreta åtgärder tänker ni vidta för att få fart på nyföretagandet?

Herr talman! Det är litet rörande med omsorgen om socialdemokratin och regeringens sammansättning. Det rör till tårar när man hör Lars Leijonborg. Dessa frågor klarar vi alldeles utmärkt. Jag tycker att vi har en bra ålderssammansättning i regeringen, med en blandning av äldre, mer erfarna människor och yngre, pigga nykomlingar. Jag tror att det skall vara så på arbetsmarknaden i övrigt också. Ett av problemen i dag är att det är för få ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden och för många ungdomar som går från skolan rakt ut i arbetslösheten. Detta är någonting som vi måste göra någonting åt. Självfallet är det så att många äldre människor - Thage G Peterson är ju en av dem, men det finns flera - gör oerhört värdefulla insatser. Vi skall ta vara på deras kompetens, erfarenheter och kunskaper. Vad vi erbjuder i propositionen är ett frivilligt system. Det finns faktiskt människor, Lars Leijonborg, som är utslitna i förtid till följd av tuffa villkor i produktionslivet, vilka tacksamt tar emot ett erbjudande om att frivilligt få lämna arbetslivet något i förtid, särskilt om de då kan lämna plats åt en yngre. Det skall naturligtvis vara frivilligt. Vi måste acceptera att människor är olika och har olika situation. När det gäller premireserven försöker Lars Leijonborg att blåsa upp en skendebatt. Vi har träffat en överenskommelse om pensionerna, och där ingår premiereserven. Självfallet står vi socialdemokrater fast vid den delen liksom vid hela överenskommelsen. Det är inte tal om att dessa pengar skall användas till någonting annat. Men vad vi talar om är att det till följd av en framgångsrik budgetsanering kommer att växa fram ett överskott under de kommande åren.Vi kan använda en del till fempunktsprogrammet för arbete och utbildning. Vi skall också reservera pengar som vi kan använda för att öka jämlikheten och rättvisan i Sverige. Vi skall återkomma till hur det skall ske. Premiereserven kommer naturligtvis inte att hotas på något sätt.
Herr talman! Det är naturligtvis inte en bokföringsfråga, även om det nu har uppstått en diskussion om bokföringen. Bakgrunden är att det har förts en debatt mellan oss egentligen sedan 1950-talet, när Bertil Ohlin förde fram tanken på premiereserver. Ni har hela tiden varit emot. Nu säger Erik Åsbrink att det inte är tal om att premiereserverna är hotade. Sanningen är att det i pensionsfrågan knappt har varit tal om annat än att socialdemokrater har velat komma åt dessa premiereserver. Det är därför vi blir nervösa när vi ser att pengarna förbrukas. Erik Åsbrinks resonemang lyder ungefär så här: Några arbetskamrater har bett mig ta hand om en kassa över en helg. Vi kan säga att det är kaffekassan. Jag har litet ont om pengar över helgen så jag tänker att jag kan nalla ur kaffekassan. Jag vet att jag får pengar på måndag, och det är ju först på måndag vi skall ha kaffe på jobbet. Det är inget problem. Så tänker man, men vi vet alla att det är väldigt farligt. Då vill det till att man också får pengar på måndag. Finansministern säger att vi nu är i ett skede då budgetöverskotten växer och att vi nog kommer att ha pengar för att betala tillbaka premiereservpengarna till deras ägare. Men det är ju där oron smyger sig in. Tänk om ni har fel i era prognoser. Ni tillhör faktiskt de mest optimistiska bland dem som gör prognoser. Tänk om det visar sig att det inte finns några pengar. Då ligger det nära till hands att ni säger att ni har satsat pengarna på vården och att ni tyvärr inte kan ta tillbaka dem. Det är därför som det är så viktigt att vi har en korrekt bokföring av dessa pengar. Därför skulle det vara klädsamt om Erik Åsbrink tydligt erkände att de är ianspråkstagna. Maj-Inger Klingvall skrev en artikel som var införd i Aftonbladet i går om att man måste kunna lita på trygghetssystemen. Det kan nästan bli ett uttryck: "Man måste kunna lita på systemen sade Klingvall, tog änkepensionen". Det är ju ni själva som har skapat denna oro, bl.a. genom er orimliga hantering av änkepensionen. När Anna Hedborg var socialförsäkringsminister sade hon i en intervju i Morgonekot att man kanske kunde tänka sig att de som hade privat pensionsförsäkring fick reducerad allmän försäkring. Alla inser att det är det samma som att konfiskera den privata försäkringen. Nu har Maj-Inger Klingvall genomfört ett sådant förslag när det gäller änkorna. Det som hände när Anna Hedborg sagt sitt var att den dåvarande finansministern strax efter lunch samma dag här i riksdagen sade att det var orimligt. När han bildade sin egen regering några månader senare fick Anna Hedborg silkessnöret. Hon fick inte vara med i den nya regeringen. Nu skulle jag vilja ställa en fråga till dagens finansminister: Är det orimligt att privata pensionsförsäkringar för änkor reducerar deras änkepension? Det lät på Per-Ola Eriksson som att det redan är klart. Så tydligt uttrycks det inte i propositionen. Lovar finansministern att änkorna kommer att få behålla sina privata pensionsförsäkringar?
Herr talman! Min återstående tid i talarstolen är knapp. Jag måste hushålla med den på samma sätt som jag hushållar med statens finanser. När jag hör Lars Leijonborg beskriva en välfylld kassakista som jag skulle låna över helgen känner jag inte igen bilden. När vi socialdemokrater trädde in i Regeringskansliet 1994 var visthusboden tom, åkrarna låg i träda och kassaskrinet var fullt av skuldsedlar till utländska bankirer. Det fanns ingen kassa att låna hem över veckoslutet. Nu håller vi på att rätta till detta. Vi skall naturligtvis infria alla de utfästelser vi har gjort, inklusive den om pensionsuppgörelsen, som vi gemensamt står bakom. Sedan vill jag säga något till Lars Leijonborg apropå den något märkliga bilden av människor som stod hand i hand från Finansdepartementet i Stockholm ned till Göran Perssons bostad i Malmö. Om nu människor har gått ut och ställt sig på det där sättet måste det rimligtvis ha varit under den tid då Folkpartiet satt i regeringen, för det var då denna jättelika arbetslöshet uppkom. Det är nu som vi skall göra någonting åt det. Successivt skall vi plocka bort de människor som står i den långa slingrande kön. De skall in och göra värdefulla insatser i vården, i omsorgen och i skolan. De skall gå till vårt utbildningsväsende, förbättra sin utbildning och komma tillbaka till arbetsmarknaden. En och annan som är utsliten må få lämna arbetsmarknaden före ordinarie pensionsålder. Det tycker jag är okej. En och annan kommer att vara verksam i de infrastrukturprojekt som vi drar i gång i Stockholm. Det är inget fel i att dra ned biltrafiken i en tunnel under Strömmen i stället för att låta den gå över Centralbron och förorena. De kommer att vara sysselsatta med att bygga Citytunneln i Malmö. Det tycker jag är bra exempel på en offensiv och framgångsrik sysselsättningspolitik, som vi skall bedriva för att bekämpa den höga arbetslöshet som vi har fått överta från föregående regering.

Herr talman! Finansministern sade för en stund sedan att han var ännu gladare när han fick sina tre barn än när han lade fram denna budget. Då tycker jag att Erik Åsbrink kunde kosta på sig att säga någonting om arbetstiderna, jämställdheten och sex timmars arbetsdag. Det är nämligen en reform som också ger pappor som Erik Åsbrink större möjligheter att vara hemma med sina barn. I Växjö och på andra håll har Vänsterpartiet lagt fram förslag till hur det skall gå till att omfördela arbetstiderna. Där har Erik Åsbrinks partikamrater lyssnat på oss och varit positiva. Vad gäller regeringen kommer det ännu så länge allmänt positiva uttalanden från Ulrika Messing och Göran Persson. Jag har ännu inte hört Erik Åsbrink - finansministern - yttra sig i denna fråga. Den andra frågan gäller den röda skatteväxlingen. Erik Åsbrink efterlyser konkreta förslag. Ni talar allmänt i finansplanen om att det kanske kommer ett utrymme för att sänka skatterna. Vi vänsterpartister har länge lagt fram synnerligen välutvecklade konkreta förslag till hur man skall omfördela skattebördan så att låginkomsttagare får lägre skatt, köpkraften ökar och flera jobb skapas. Är Erik Åsbrink beredd att mycket snart lägga fram sådana konkreta förslag till skatteväxling, exempelvis höjt grundavdrag för låginkomsttagare? Till sist: Erik Åsbrink ville inte svara på min fråga om den leende 41-åringen i TV. För säkerhets skull skall jag vara tydligare och tala om att han hette Wallenberg i efternamn. Det rasar nu en diskussion runt om i samhället om den oerhörda maktkoncentrationen, som ytterligare har stärkts till förmån för denna familj. Det finns också diskussioner om att S-E Banken, som ju ingår i Wallenbergsfären, håller på att köpa stora aktieposter i Nordbanken. Jag skall göra frågan mer konkret: Är Erik Åsbrink beredd att sälja Nordbanken till denna maktsfär och ge den leende 41 åringen ytterligare makt, eller är det bara de utländska bankirerna som han inte vill vara beroende av? Är det inga som helst problem med den oerhörda makt som innehas av den leende 41-åringen?

Herr talman! Johan Lönnroth tar upp arbetstiderna. Min syn är att en arbetstidsförkortning inte är en metod att bekämpa arbetslösheten. Det är däremot något som kan aktualiseras när man vill diskutera hur ett växande resursutrymme skall fördelas. Skall det göras med höjda reallöner eller med minskad arbetstid? Mängden arbete i samhället är inte given. När jag sätter mig en sen afton och förhandlar med Per-Ola Eriksson, stjäl vi inte arbetstid från någon annan. Vi sätter tvärtom Anders Ljunggren i ännu mer övertidsarbete, och minst 25 departementssekreterare på Finansdepartementet får mer att göra. På samma sätt som den borgerliga regeringen tidigare kunde minska arbetsmängden i landet, kan vi öka den. Min inriktning är att det är det vi skall göra under de kommande åren. Sedan till frågan om fördelning av makt och förmögenheter i det här landet. Det är min bestämda uppfattning att det är önskvärt att vi får en jämnare fördelning av makt och förmögenheter i näringslivet och i hela samhället.
Herr talman! Jag talar alltså inte om en förkortning av den totala arbetstiden. Jag talar om en omfördelning av arbetstiden. Låt mig försöka vara litet mer pedagogisk, och säga så här: Säg att Erik Åsbrink, oavsett förhandlingarna med Per-Ola Eriksson och oavsett det här med Anders Ljungren, skulle dela sitt eget arbete på två, och ta in en kvinna. Det tror jag skulle vara lämpligt med tanke på att det fortfarande verkar vara litet trögt, om man säger så, med den s.k. jämställdhetsanalysen i budgetsammanhang. Säg att ni delade lika på arbetstiden, så att Erik Åsbrink kunde vara hemma mer med sina barn. Då har vi inte minskat arbetstiden totalt, utan vi har fått in fler i arbete. Det är det Växjömodellen handlar om. Jag frågar alltså: Är Erik Åsbrink av den meningen att det helt enkelt inte går att bedriva fördelningspolitik på det här området? Går det inte att inom en växande total volym arbete omfördela arbetstiderna? Är det något som ligger helt utanför politikens ramar? Till sist ställde jag ju en väldigt konkret fråga när det gäller Wallenbergs makt och den röda skatteväxlingen. Det går bra med ett ja eller nejsvar. Är Erik Åsbrink beredd att sälja Nordbanken till S-E-Banken? Är Erik Åsbrink beredd att sänka skatten för låginkomsttagare?